Fru talman! Jag skall försöka skärpa mig och bli mindre lokalpatriotisk. Jag skall också gärna erkänna att jag då och då i den här debatten har gjort mina överslag. Reaktionerna från Stockholm och speciellt riksmediernas sätt att spegla hela den här historien har ibland gjort mig så ärligt förbaskad att jag själv har gått till överdrift. Jag skall försöka att hålla tillbaka den känslan, eftersom den är oerhört ofruktbar. Vad gäller Göteborgs museers historia vill jag - för att förenkla litet grand - säga att det en gång i tiden var kulturintresserade liberala grosshandlare och kapitalister som byggde upp museerna. Det höll inte i längden, utan kommunen tvangs gå in. I dag är det så att vi göteborgare genom kommunalskatten i allt väsentligt betalar våra egna museer. Eftersom Göteborgs kommunala kris har varit så fruktanvärt hård har det gjorts oerhört dramatiska nedskärningar. På Etnografiska museet i Göteborg finns det i dag totalt åtta anställda. Jämför det trots allt, Elisa Abascal Reyes, med Folkens museum! Jag förstår problemen vid Folkens museum, men de kan inte jämföras med påfrestningarna på den här personalen. Det kan vidare faktiskt vara så att vi får arbeta litet mer för att få andra finansiärer. Jag är säker på att Elisa Abascal Reyes med sin övertalningsförmåga kommer att klara att dra in sådana pengar också från andra håll.
Fru talman! Jag får väl tacka för det sista, även om jag inte riktigt vet hur jag egentligen skall tolka det. Jag får göra det för julefridens skull. Låt mig en gång för alla göra klart att Miljöpartiet, jag och även Folkens museum - jag känner till den institutionen, även om jag i dag inte kan föra dess talan, eftersom jag är här som representant för Miljöpartiet - verkligen vill stödja Etnografiska museet i Göteborg. På lång och även på kort sikt måste det göras en omfördelning eller omprioritering av medelsanvisningar, statligt huvudmannaskap och ansvarsmuseer över landet. Jag tror att Johan Lönnroth och jag är ense om det. Problemet är bara hur det här har gått till. Man har ryckt ut sidor ur propositionen innan man har hört berörda parter. Det är alltså inte de som faktiskt sysslar med verksamheten som har berett ärendet. Man kan fråga sig hur det då blir. Jag förstår mycket väl de problem som Etnografiska museet i Göteborg har haft, men jag tycker inte att det motiverar att man nu gör en felaktig satsning. Jag syftar då inte på ett världskulturmuseum i sig utan på en felaktig satsning som innebär en kostnadsfördyring. Man skulle i stället kunna höja utställningsbudgeten för Folkens museum, museerna i Stockholm och det museum som ligger i Göteborg. Detta klarar man gott och väl med tanke på den kostnad för en stor administrativ omorganisation som man annars måste ta på sig. Jag förstår egentligen inte riktigt varför man har detta perspektiv och visar denna iver att ställa de här två museerna mot varandra. Det är ingen, Johan Lönnroth, som vill göra det.
Fru talman! Låt oss då tillsammans, Elisa Abascal Reyes och jag, verkligen arbeta för att de knappa medel som det nu gäller - vi vill ju båda ha mera kulturpengar men kommer att tvingas leva med en begränsad totalbudget - arbeta för att en minimal andel av de här pengarna skall gå till olika administrativa uppgifter. Vi har faktiskt möjlighet att jobba för det. Kulturministern har ju inbjudit samtliga partier att delta i arbetet för detta. Dessutom var trots allt en av inspirationskällorna till hela den här idén faktiskt ert remissvar till Kulturutredningen, där ni framförde just denna tanke. Det har varit en ganska långvarig demokratisk process via Kulturutredningen, remissvaren osv. Man säger i varje fall i Göteborg att idén ursprungligen härstammar från Folkens museum i Stockholm. Elisa Abascal Reyes kan väl passa på att vara litet stolt över detta. Kanske är det rent av hon själv som har kommit på den glänsande idén om det nya världskulturmuseet.

Fru talman! Vi har också riktat kritik mot sättet att hantera den här frågan. Också jag själv har varit kritisk. Det finns säkert en lång rad problem som Organisationskommittén nu får behandla. Elisabeth Fleetwood vet säkert oändligt mycket mer än jag om olika komplikationer av den typen som hon beskrev. Men läget är nu sådant att det satts stopp för flytten av dessa museer genom en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vi vill inte ha alla era saker, Elisabeth Fleetwood! Det är jättefina saker och långa underjordiska hyllmeter, men vi skulle aldrig klara att använda alla de sakerna. Det handlar inte om det. Och nog måste man kunna se till att maximalt med pengar i den nya gemensamma budgeten går till själva verksamheten. De administrativa problemen måste kunna hanteras. Det kan inte vara så att olika gamla komplikationer inte går att lösa - om viljan att lösa sådana problem verkligen finns på alla håll.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

Fru talman! Nej, vi har inte lämnat vår partimotion. Det eniga gruppbeslut vi fattade var att vi skulle ställa upp på en lösning under förutsättning att den var förenlig med vårt partimotion. Den innebar att vi inte ville ha museerna flyttade till Göteborg. Däremot sade vi ja till samordningen mellan museerna. Sedan vill jag säga ett par ord om medierna. Visst har medierna lyssnat på personal vid museerna i Stockholm. De har också speglat en del ganska hårresande uttalanden från olika företrädare för både museer och andra. Jag kan nämna vad Nobelstiftelserns förre ordförande sade om kulturministern. Jag tänker inte älta det. Men det olyckliga, så långt jag har kunnat följa riksmedierna, är att väldigt få har gett sig ned till Göteborg och frågat t.ex. dem som arbetar på Etnografiska i Göteborg. Vad tycker de? Vilka idéer finns i Göteborg om det nya världskulturmuseet? Mycket litet av detta har speglats jämfört med olika hårresande uttalanden på riksnivå av olika potentater i

Fru talman! Jag undrar vad det är för uppgörelse som Johan Lönnroth talar om. I det pressmeddelande som Marita Ulvskog sände ut den 12 december sade hon att det förslag som förs fram i kulturpropositionen har accepterats fullt ut. Det står ingenting om någon uppgörelse med Vänsterpartiet. Så säger Johan Lönnroth att vi inte skall lyssna på kulturministern, men det gör vi. Det är ju ändå regeringen som bestämmer. Det här handlar inte om samordning av administration, som Johan Lönnroth tycks tro. Vi skall ju fatta ett beslut om någon timme. Jag undrar varför Johan Lönnroth och Vänsterpartiet anser att det är så viktigt att fatta ett beslut i dag om att överföra administration från tre väl fungerande museienheter i Stockholm till att bygga upp en ny admnistration och ett nytt centralmuseum i Göteborg? Det kallar Miljöpartiet centralisering, inte decentralisering. För oss är det inte antingen-eller, utan för oss är det både-och. Vi välkomnar en diskussion kring idén om ett världskulturmuseum. Precis som vi skriver i vår reservation tycker vi att det är en mycket spännande, kreativ och utvecklande idé. Därför vill vi att man tillsätter en utredning för att förutsättningslöst tillsammans diskutera den här häftiga idén.
Fru talman! Det är möjligt att kulturministern och Kulturdepartementet hade ett behov av att säga att förslaget i grunden är propositionens. Jag struntar ärligt talat litet i det. Det väsentliga är det pressmeddelande som lämnades ut av Björn Kaaling och Charlotta när det jag kallar för uppgörelsen var klar. Ewa Larsson frågade varför det är så bråttom. Det här är helt enkelt någonting som vi som stöder idén är mycket ivriga att komma i gång med. Det är en långvarig och svår process. Vi måste hitta lokaler och hitta alla eldsjälar som verkligen vill jobba med detta. Ett slags depression har spritt sig på en del museer i Göteborg eftersom man har haft så oerhört stora ekonomiska problem. Det gäller också vissa universitetsinstitutioner och invandrarorganisationer i Göteborg, som brinner av lust att komma i gång med det här nya och positiva. Därför skall vi fatta beslutet nu, och vi kommer att fatta det. Jag hoppas att också Ewa Larsson, när hon har lidit nederlaget i voteringen, kommer att vara med och jobba positivt för detta.
Fru talman! Självfallet kommer vi att göra det. Men vi kan inte strunta i vad ministern säger, vilket tydligen Johan Lönnroth och Vänsterpartiet kan göra. Vi måste utgå från att det hon säger är sanning, och i pressmeddelandet den 12 december talar hon inte om någon uppgörelse med Vänsterpartiet, utan hon skriver att propositionen kommer att gå igenom fullt ut. Vi i Miljöpartiet är också ivriga, men förutsätter den här ivern för Vänsterpartiets del att man buntar ihop tre museer i Stockholm och bygger upp en centraladministration? Är en sådan centralisering en förutsättning för er iver?
Fru talman! Jag har samtalat bl.a. med chefen för Medelhavsmuseet just om de här problemen, och vi var tämligen överens om att nästan alla de här praktiska besluten om löner, personalpolitik och så rimligtvis kommer att ligga kvar på den lokala nivån. Vi vill inte ha någon väldig administrativ apparat, utan det handlar om samordning av forskning, utbyte av olika utställningar, osv. Det är sådant som behöver någon sorts nationell ledning. Det kanske är så att Ewa Larsson har litet större respekt för ministrar än vad jag har. Nu råkar det vara så att jag i och för sig är en stor beundrare av kulturministern. I det här fallet har hon kanske varit så trängd av alla gamla högergökar som hoppar upp och ner och skäller på henne och kallar henne för gammal bolsjevik att hon också har slagit över. Jag har ändå framför allt respekt för denna riksdag, och denna riksdag kommer att fatta ett beslut som delvis avviker från det förslag som kulturministern lade fram. Det är nyttigt och bra att ministrar lär sig att det är vi här i riksdagen som fattar besluten. Det är inte ministrarna och vad de säger som är avgörande, utan det är vi som skall tala om vad som gäller. Vi skall dessutom få tillbaka frågan. Till sist: Det är bra att Ewa Larsson säger att hon fr.o.m. nu skall börja jobba för det här. Jag tar mig friheten att tolka det som att hon också tänker sluta älta vad Marita Ulvskog sade.

Fru talman! I dag debatterar vi den framtida kulturpolitiken. Debatten har under lång tid handlat om de centrala museerna, men jag avser att beröra i huvudsak två andra frågor. Jag avser i huvudsak att ägna mig åt allmänna samlingslokaler och icke-statliga kulturlokaler. Det är ju oftast mötesplatser för de människor som bor utanför storstadsområden och inte har så gott om valmöjligheter vad gäller möten med kulturen i form av teater, konst, dans, museibesök, film, m.m. Vad jag åsyftar är tillgången till allmänna samlingslokaler. För många sker det första kulturmötet ofta i en bygdegård, ett Folkets hus eller någon annan allmän samlingslokal. Jag vill i detta sammanhang också nämna de s.k. icke-statliga kulturlokalerna, som också utgör en sådan mötesplats i hela landet. Fru talman! Det är av stor omsorg som majoriteten i utskottet nu har slagit fast att vi skall fortsätta bidra till att resurser i framtiden skall finnas till såväl nybyggnad som om och tillbyggnad av sådana här lokaler. I 1997 års budget anvisas de här två slagen av lokaler 50 miljoner kronor. Förvisso inträffar en speciell situation detta år, alltså den 1 januari 1997, i och med att vi nu byter till ett system med rambudget, som egentligen inte får överskridas. Mest utsatt har då den budgetpost som berör icke-statliga kulturlokaler blivit. Utskottet har från Boverket inhämtat besked om vilka beslutade objekt som kan färdigställas 1996 samt vad som är beslutat för 1997 och 1998.

Det här måste man göra för att det senast under 1998 skall finnas utrymme för nya projekt. I detta sammanhang kan också omnämnas den utredning som Boverket skall göra tillsammans med Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet med utgångspunkten att belysa det framtida behovet av stödformen och om den eventuellt behöver förändras ytterligare. Fru talman! Ewa Larsson har i reservation 52 spenderat 15 miljoner mer än budgetförslaget vad avser anslaget till icke-statliga kulturlokaler. Jag avstyrker detta, då nu utskottet i princip ber regeringen återkomma med tilläggsbudget vad avser av Boverket redan beslutade objekt, vilket torde överstiga det belopp som Miljöpartiet föreslår. Fru talman! Genom utskottsmajoritetens beslut, som nu föreslås att antas av riksdagen, ser jag med tillförsikt att vi kan vidmakthålla och öka antalet mötesplatser för kultur i hela landet. Den vilja som organisationer och föreningar m.fl. visar i och med de många nya objekt som anmäls till Boverket, där de här intressenterna också redovisar en finansiering, garanterar mångfalden av dessa mötesplatser i hela landet. Kulturen har också en stor sysselsättningsskapande kraft, både hos byggnadsarbetare, när dessa kulturlokaler byggs om eller nybyggs, och lika mycket eller långsiktigt kanske ännu mer för kulturarbetarna som möter människorna i de här lokalerna. Fru talman! Vi börjar ju nu närma oss julen. Jag vill då berätta en liten historia om hur en liten by, Lövnäs, i min egen kommun skall fira julen. Byn har beslutat att fira en gemensam jul i sin bystuga med alla de gamla jultraditionerna. Man har också bjudit in en busslast tyska gäster, som tillsammans med byborna skall få uppleva en typisk svensk jul, med alla våra traditioner: dans kring granen, tomtens besök, den svenska julmaten lagad i bystugans kök, slädfärd till julottan på juldagsmorgonen - också julottan hålls naturligtvis i bystugan. Samlingslokalen i byn är bystugan, och den är träffpunkten där allt sker: julfesten för barnen, julkonserten, nyårsrevyn, bordtennis och innebandy, författarkvällar, studiecirklar, filmföreställningar. Hur skall allt detta kunna ske om man, som vissa föreslår, drar bort anslaget för samlingslokalerna och icke-statliga kulturlokaler? Moderaterna föreslår ju i motionen Kr260 att hela det här anslaget försvinner. Med detta vill jag bara önska er en mycket god jul och hoppas att ni överlever de fyra dagarna fram till julaftonen. Jag hoppas att ni också kan besöka den här typen av samlingslokaler, där mycket av kulturen ute i landet sprids.
Fru talman! Det belopp som regeringen förväntas återkomma med har till syfte att lösa det ytterst pinsamma i att det inte ens finns med till att täcka de redan beviljade projekten om dessa blir klara under det här budgetåret. De 15 miljoner som vi föreslår utöver regeringens budget är för nya projekt. Vi vet alla här i salen att de här pengarna, precis som Leo Persson säger, har stor kulturell betydelse för hela landet. I regeringens proposition står det t.o.m. att pengarna har "avgörande betydelse". Jag förstår att Leo Persson inte kan ta emot ytterligare 15 miljoner - även om han kanske innerst inne inte skulle vilja tacka nej till dem - eftersom ni inte har finansierat dem utan satsar på andra saker i stället. Men trots det måste Leo Persson respektera att vi gärna vill lägga till litet extra och vara glad för det.
Fru talman! Ewa Persson! De här 15 miljonerna kom ju fram litet överraskande under behandlingen av utskottets betänkande, eftersom Ewa Larsson hade dem på en annan budgetpost från början. Det var alltså mycket enkelt för henne att lägga dem på den här posten eftersom det är en mycket angelägen punkt. I år har vi inte kunnat skaka fram mer pengar än de som nu föreligger, utöver den beställning till regeringen som utskottet ställer sig bakom att finansiera de beslut som fattas under såväl 1996 som 1997 och även 1998, utifrån det gamla budgetsystemets regler. Därför tycker jag ändå att den lösning utskottet har kommit fram till är så bra att vi nu med tillförsikt kan gå in i det nya budgetsystemet.
Fru talman! Detta är en lösning på en pinsam situation som har uppkommit. Det är bra att man kan hitta lösningar, men detta är en dellösning. Det hade varit möjligt även för andra partier att fördela om medel inom budgetramen. Den möjligheten finns ju fram till slutjusteringen. Miljöpartiet har gjort så, och jag har yrkat bifall till de ytterligare 15 miljonerna, så att nya projekt också kan beviljas.
Fru talman! Jag vill bara påminna om att jag också nämnde den speciella utredning där Boverket är inblandat med uppdrag att titta på framtiden för bl.a. icke-statliga kulturlokaler. Det här är säkert så angeläget att det kommer att komma ett bra betänkande från den utredningen som vi kommer att ta ställning till. Då får vi också förmodligen vara med och finansiera detta, och se hur det skall klaras ut i framtiden.

Fru talman! Den största satsningen inom folkbildningen i Sverige har varit folkskolan, som blev obligatorisk 1842. Vid den tiden räknar man med att ungefär hälften av alla vuxna svenskar kunde läsa. Men redan dessförinnan var läskunnigheten förvånansvärt hög i vårt land. Det pågår just nu forskning vid universitetet i Göteborg som visar att väldigt många svenskar kunde läsa redan 100 år tidigare. Däremot var det sämre med skrivkunnigheten. Forskningsrådsnämnden beviljade just i går bidrag till denna forskning. I dag går alla, eller nästan alla, ungdomar i gymnasieskolan. Det betyder att vi har en obligatorisk nioårig grundskola som i praktiken egentligen är tolvårig. Men gymnasieskolan brottas med många problem. Vid de prov som genomförs i karaktärsämnena är det påfallande många som får underkänt. Detta gäller särskilt på de praktiska programmen, där över hälften inte klarar godkänt på diagnostiska prov i svenska, engelska och matematik. På de teoretiska programmen är det något bättre, men även där är det nästan hälften som får underkänt på prov i t.ex. svenska språket. Resultatet blir att många kommer att gå ut gymnasiet med underkänt i flera ämnen. Man kan förstås skylla på det nya betygssystemet eller på att lärarna tillämpar fel pedagogik, vilket skedde här i debatten under förra veckan som jag lyssnade till. Sedan finns ju alltid utvägen att sänka kraven, dvs. att det som är underkänt i dag kan bli godkänt i morgon. Dessutom kan ju de som misslyckas i gymnasiet komma tillbaka till vuxenutbildningen några år senare. Den sistnämnda möjligheten har funnits mycket länge. Man har klarat detta när det har gällt en mindre andel av en årskull, men om hälften av dagens gymnasister kräver vuxenutbildning om några år blir det en övermäktig uppgift för samhället. Det är därför vi moderater aldrig kan ge avkall på kvaliteten i gymnasieskola och grundskola. Den skola som alla svenska barn och ungdomar går i måste vara minst lika bra som skolan i andra jämförbara länder. Det är vår skyldighet att aldrig acceptera en skola som inte ger de kunskaper den är satt att ge. Det får inte bli en uppgift för vuxenutbildning och folkbildning att ge den utbildning som den kommunala skolan egentligen skall ge, men inte har klarat av. Fru talman! Det är nu fem år sedan Skolöverstyrelsen lades ned. Grundskolan och gymnasieskolan kommunaliserades och folkbildningen privatiserades. Det rådde stor osäkerhet om t.ex. folkhögskolan, och till vad den skulle höra. Är undervisningen där vuxenutbildning eller folkbildning? Det kan tyckas vara en onödig fråga i praktiken, men det gällde att hitta en organisation där folkbildningen och folkhögskolan skulle höra hemma. Studieförbunden fanns inom folkbildningen - det var aldrig ifrågasatt. Och så blev det också för folkhögskolan, som hamnade under folkbildningen. Folkbildningsrådet tillsattes. Det hade den viktiga uppgiften att ta emot statsbidraget och sedan fördela det till studieförbund och folkhögskolor. Folkbildningsrådet. Dåvarande statsrådet skrev att reglerna för statsbidrag skulle vara enkla. När det gällde bidrag från landsting och kommuner, som under den här tiden var mycket omfattande, förklarade han att han utgick från att bidragen från kommuner och landsting skall vara minst av den omfattning de var då, och att de förändringar som nu föreslogs i den statliga bidragsgivningen inte skulle medföra negativa effekter inom detta område. Han förutsatte således att kommuner och landsting även i fortsättningen skulle ta ett ansvar för finansieringen av folkbildningen. Vi vet alla att så inte har skett. Landstingen ger i dag endast en bråkdel av vad de gav för fem år sedan till folkbildningen. 400 kr per deltagarvecka på en folkhögskola har i vissa fall blivit 100 kr, eller ännu mindre. Det som statsrådet förutsatte betyder i dag ingenting. Statsrådet den gången hette Göran Persson. Utskottet skriver om detta med anledning av en folkpartimotion som tar upp att Folkbildningsrådet nog borde ändra bidragsgivningen en smula, med hänsyn just till att landstingen inte längre ger några bidrag att tala om. Principerna för statsbidraget lades fast vid riksmötet 1990/91, säger utskottet. Det är den proposition jag talade om nyligen som avses. Det är bara det att Folkbildningsrådet inte följer principerna. Min första fråga till Berit Oscarsson, som inte bara är ledamot av kulturutskottet utan också av Folkbildningsrådets styrelse, blir: Vilka initiativ har tagits för att följa upp Göran Perssons löfte till folkhögskolor och studieförbund? I budgetpropositionen talas det om 100 000 platser inom vuxenutbildningen. Jag tror att det är fjärde gången man kan läsa om de här platserna i en proposition eller ett meddelande från regeringen. Jag har försökt skaffa mig information om hur man förbereder sig för att genomföra den här utbildningen i mitt hemlän - Skaraborgs län. Det varierar förstås väldigt från kommun till kommun. Eftersom anslaget per plats är ungefär hälften av vad en gymnasieplats kostar har man t.ex. i Lidköpings kommun sagt att lägsta antalet elever per grupp skall vara 20. Man har preliminärt sagt att det skall bli tio sådana kurser. Men ingen av dessa kurser har hittills fått 20 anmälningar, så det ser mörkt ut. Inom folkbildningen har vi moderater sagt att vi vill prioritera folkhögskoleutbildningen. Vid hittills gjorda utvärderingar av kurser för arbetslösa har folkhögskolan genomgående fått ett högt betyg av t.ex. AMS och inte minst av kursdeltagarna själva. Vad man glömmer är den kvalificerade yrkesutbildningen, som jag tror måste få en rejäl renässans. Det har inte varit regeringens starka sida att ställa upp för den yrkesutbildning som ändå bevisligen är oöverträffad när det gäller att öka chanserna att få ett arbete. Nu har man i alla fall beslutat att starta en försöksverksamhet i blygsam skala: 1 700 platser i år, 3 700 platser nästa år och 4 500 platser 1998. Om det nu är så att hela denna stora satsning på vuxenutbildning orsakas av massarbetslösheten vore det lämpligt att öka platsantalet inom yrkesutbildningen, där många bevisligen får ett arbete efter avslutad utbildning. 100 000 som har diskuterats så mycket, och som finns med i betänkandet i dag? Hur skall man då informera svenska folket om alla dessa utbildningsplatser? Jo, ett antal fackliga organisationer skall erhålla 40 miljoner kronor för uppsökande verksamhet. Men kriterierna för att få del av dessa pengar är så skickligt utformade att LO får det allra mesta. Jag har väldigt svårt att tänka mig att Sveriges fiskares riksförbund kan komma i fråga för mer än ett mycket blygsamt belopp. Om LO får 20 miljoner av det totala beloppet på 40 miljoner blir det precis samma belopp som man skänker det socialdemokratiska partiet. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse sambandet. Jag tror inte att politikerföraktet blir mindre av en sådan anordning. Dessutom trodde jag som mångårig TCO-medlem att mitt fackförbund har ansvar även för arbetslösa kamrater utan att man för detta måste få ett extra bidrag. Och vilken uppsökande verksamhet kommer alla arbetslösa ungdomar att få del av genom ombudsmän och andra i organisationer som de inte själva är medlemmar i? Hundratusentals ungdomar har ju gått direkt från skolan ut i arbetslöshet. De är inte med i LO, LRF eller Sveriges fiskares riksförbund. De har inga ombudsmän. Det finns många utredningar och opinionsundersökningar om hur de arbetslösa ser på sin situation. En stor majoritet av alla arbetslösa ungdomar säger genomgående, när de blir tillfrågade: Vi vill ha ett jobb. Kurser och utbildning i all ära, men det är ett jobb som vi vill ha även om det till en början är låg lön och anställningen inte är fast. Detta är den verkligt stora utmaningen för oss.

Värderade talman! Jag kan instämma i allt som Margareta Andersson, min trivsamma bänkkamrat, här sade, och även julhälsningen! Det är egentligen inte någon sen timma, men vi har debatterat länge. Det är det som gör att den ena efter den andra av oss tycker att vi nu skall bidra till att vi kommer härifrån i rimlig tid och gynna den ambition som vår värderade talman försöker att hålla högt i denna kammare. Folkpartiet hade förslagit att idrotten, som hör till det här avsnittet, skulle få 30 miljoner mer än vad regeringen föreslagit. Det hade kunnat gjort att man kunnat behålla stöden till idrottsverksamheten på nuvarande nivå, och man hade också kunnat se till att villkoren för kvinnlig idrott hade kunnat förbättras. Men det är redan passerat i och med att besluten redan har fattats om ramarna för de ekonomiska villkoren för de områden som behandlas i detta betänkande. För ett antal år sedan visste nästan alla i denna kammare vad folkbildningen stod för. Väldigt många här hade själva sin bakgrund i folkbildningen från folkhögskola och studieförbund, och man visste att folkbildningens organisationer var bärare av kultur och en plats där man tränade sig i demokrati. Jag tycker att det är viktigt att man även nu markerar folkbildningens betydelse för vårt land, inte minst som fostrare i demokrati. Jag är därför glad över att regeringen har i stort sett samma uppfattning om hur man skall hantera folkbildningens frågor. Jag har ytterst sällan haft anledning att komma med andra yrkanden om just folkbildningen. Men det är ganska märkligt att Socialdemokraterna på en punkt håller fast vid en sned fördelning av bidragen. Man ger pengar till de fackliga organisationerna för att de skall kunna, som det heter, ha uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Det uppfattas av alla andra som ett sätt att gynna dessa organisationer, som i viss mån ligger nära Socialdemokraterna. Detta klarar man inte att hantera riktigt ordentligt. Det är en fråga som vi får dras med. Under den borgerliga regeringsperioden togs detta bidrag bort, men nu tas det fram igen. Folkpartiet har yrkat att de 40 miljoner som anslås till detta ändamål skall tas bort och i stället användas till rena folkbildningsändamål. Det tror vi hade varit bättre. God jul!
Fru talman! Folkbildning är en väldigt viktig och stor fråga. Därför motsatte sig Vänsterpartiet nedskärningar av anslaget redan 1997, då man tog bort SACO, LRF, Sveriges fiskares riksförbund och Företagarnas Riksorganisation för uppsökande verksamhet och studier i samhällsfrågor, ville vi i stället använda till den ordinarie folkbildningen. Dessutom ville vi tillskjuta ytterligare 80 miljoner kronor, utöver regeringens förslag, till folkbildningen. Regeringen motiverade anslaget till de fackliga organisationerna och till de till Centern närstående intresseorganisationerna med behovet av uppsökande verksamhet i samband med genomförande av vuxenutbildningssatsningen. Vänsterpartiet har svårt att se LRF:s och fiskarnas roll i detta. Jag uppfattar det endast som en eftergift till Centern. Men jag tar gärna emot synpunkter angående det. I kulturutskottets betänkande står det att det är av vikt att folkbildningens speciella förutsättningar, erfarenhet och kompetens hos både studieförbunden och folkhögskolorna tas i anspråk för att åstadkomma en så god utbildningssituation som möjligt för den enskilde. Det låter ju bra. Men vad menar då majoriteten med speciella förutsättningar? Menar man den lilla studiegruppen i ett nära förhållningssätt mellan studerande och lärare? Är det den lugna studietakten som avses? Tänker man på de korttidsutbildade, på de långtidsarbetslösa eller på de studieovana som ofta har dåliga erfarenheter från tidigare skolgång? Tänker man på vuxna med läs och skrivsvårigheter eller på invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska? Tänker man, kort sagt, på just de grupper som folkbildningen till största delen prioriterar? Jag tror att det är på det viset. I så fall är jag väldigt oroad. Varje helårsstudieplats får i anslaget nämligen endast mellan 20 000 kr och 25 000 kr. Det innebär att lärarstödet högst kan omfatta ca 20 timmar per vecka och att gruppstorlekarna måste ökas avsevärt. Det är inte lätt att göra bra folkbildning för litet pengar. En annan fråga i vuxenutbildningssatsningen som oroar mig ganska mycket är kommunens upphandlingssystem. Det kommer kanske inte att vara så flexibelt som majoriteten i utskottet säger. Risken är att det inte kommer att upphandlas platser från folkbildningen. Folkbildningen ställs ständigt inför nya krävande uppgifter, bl.a. genom det nya och värdefulla som internationaliseringen för med sig. Det kräver förnyelse och utveckling inom folkbildningens område. Vi anser det därför som mycket viktigt att resurser finns för en samlad forskningsinsats för folkbildning och folkligt kulturarbete, så att man kan uppnå de fina mål som är uppställda för folkbildningen. Vänsterpartiet har därför föreslagit att 1 miljon kronor skall anvisas till nätverket MIMER, för att trygga och utveckla den verksamheten. Nu har ju ramarna redan fallit, och därför har vi inte reserverat oss på de här punkterna. Men vi har ett särskilt yttrande. I och med att jag har sagt detta här i kammaren hoppas jag också att det når ut till allmänheten var Vänsterpartiet står i de här frågorna.

Fru talman! Även om Margareta Andersson ger en förklaring tycker jag ändå att det hade varit lämpligare om de 40 miljonerna hade kunnat användas av Folkbildningsrådet på vanligt sätt och inte öronmärkas för LO, TCO, SACO, LRF, Sveriges fiskares riksförbund m.m. Det känns inte rätt. Det hade varit bättre om folkbildningen i vanlig ordning hade kunnat använda pengarna till just de grupper och de korttidsutbildade som Margareta Andersson här har talat om.

Fru talman! En nära vän till mig, en folkhögskolerektor, sade en gång: Ewa! När du talar om folkbildning, när du brandtalar om folkhögskolorna, måste du tala om att du själv har gått på folkhögskola. Då sade jag till honom: Det vågar jag nog inte göra för då kanske man minskar stödet till folkhögskolorna. Vi i Miljöpartiet tycker att bl.a. folkbildningsforskning inom MIMER är nästa steg inom folkhögskolevärlden. Vi anser också att man behöver öka anslaget för att den forskningen skall kunna utvecklas. Den svenska folkbildningens ideologiska grundsyn är ju världsunik. Det finns flera länder som nu successivt börjar upptäcka den svenska folkbildningsidén. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att stödja utvecklingen av forskningen. Pengar anslås också via utbildningsutskottets anslag. Men jag och Miljöpartiet tycker att 1 miljon borde kunna avsättas från kulturutskottets budget. Vår budget har inte fallit. Den är finansierad, och vi kommer att rösta på vår reservation.

Efterfrågan är ju också stor och köer finns. Förslaget har gått igenom utbildningsutskottet men pengarna skall endast gå till studieförbunden, inte till folkhögskolorna. Jag undrar varför det blev så. Det vore bra om någon kunde förklara det. Sedan vill jag återigen tala om att vi i Miljöpartiet tycker att de 40 miljoner som avsätts till fackliga organisationer för utbildning av arbetslösa över huvud taget inte hör hemma här. Vill de fackliga organisationerna utbilda arbetslösa och bedriva uppsökande verksamhet kan de göra det inom sin egen verksamhet. Om korttidsutbildningen kopplas ihop med den fackliga uppsökande verksamheten hör den ju faktiskt hemma under utbildningsutskottet. Det finns ingen rim och reson i att dessa 40 miljoner skall belasta kulturutskottets högst minimala kulturbudget. Miljöpartiet använder dessa pengar för att finansiera just kultur. Vi satsar mycket på musik. Vi är mycket förvånade över att Centern accepterar det här budgetförslaget.

Fru talman! En lång debatt börjar gå mot sitt slut. Jag skall försöka att uttrycka mig koncentrerat. Det är en minskning som vi Kristdemokrater motsätter oss. Gång på gång har trossamfunden utsatts för nedskärningar med mångmiljonbelopp. Det är orimligt att nu ytterligare skära ned. Inom kyrkor och samfund är över en halv miljon svenskar aktiva. Antalet deltagare i gudstjänster - kyrkokonserter och förrättningar oräknade - är fler än antalet åskådare till samtliga idrotter, t.ex. fotboll och ishockey. Detta sker dessutom till allra största delen helt självfinansierat. Enligt vår mening skulle dessa 3,5 miljoner kronor ha kommit trossamfunden till del för att stimulera frigörandet av trossamfundens resurser för byggnadsverksamhet genom lokalbidraget. Angelägna områden som nu får stå tillbaka är t.ex. handikappanpassning av trossamfundens lokaler. Det blir försämrade möjligheter för de trossamfund som betjänar invandrare. Till detta kommer det redan beslutade slopandet av presstöd till kristna tidningar som Sändaren, Petrus och Hemmets vän, vilket vi kristdemokrater motsatte oss. I går debatterades dessutom i socialutskottet vårt förslag att bistå Levi Pethrusstiftelsen med 10 miljoner kronor för hjälp till de mest nödställda, vilket majoriteten avslog. Under den socialdemokratiska regeringen lever kyrkan under knapphetens kalla stjärna. Det kyrkliga ideella hjälparbetet hänvisas mer och mer till frivilliga bidrag. Fru talman! Det är annorlunda med de fackliga organisationerna. LO har ju varit en sten i skon för regeringen under hösten. De har varit högljudda, krävande och obekväma. Hur har då regeringen löst frågan om att desarmera facket? Ja, en gåva till jul stärker alltid samhörigheten och lojaliteten, har man resonerat, och sänder nätta 40 miljoner med varm hand. Vi riksdagsmän har ju blivit varse att vi inte kan ta emot gåvor värda över 100 kr utan att riskera att begå mutbrott, men det gäller tydligen inte bidrag till facket. Nu säger vän av ordning - och det har redan sagts i debatten - att det ju inte uttryckligen står i betänkandet att just LO skall få dessa 40 miljoner. Dem skall även TCO, SACO, LRF, SAF och Sveriges fiskares riksförbund dela på. Men regeringen har tänkt på allt. Medlen skall, sägs det, fördelas med utgångspunkt i organisationernas medlemstal, utbildningsnivån bland medlemmarna samt med beaktande av den särskilda vuxenutbildningssatsningen som startar 1997. När väl beslutet i riksdagen om de 40 miljonerna är fattat ämnar regeringen senare meddela hur den i sin vishet vill låta fördela medlen. Och möjligen skall vi komma att finna att SACO gynnas något mindre än LO t.ex. Varifrån skall då pengarna tas till det regeringen kallar "uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor". Jo, från folkbildningen. Men här nöjer sig inte regeringen med att överflytta 40 miljoner från folkhögskolor och studieförbund, utan neddragningen är på hela 100 miljoner kronor. Detta gör alltså folkrörelsepartiet SAP, Tage Erlanders, folkhögskolornas och ABF:s parti. Det kostar, och det måste få kosta, att tysta LO. Vi kristdemokrater motsätter oss besparingen på folkbildningen och tilldelningen på 40 miljoner till facket. Fru talman! Jag vill helt kort ta upp något av det betänkandet berör när det gäller ungdomsfrågor och idrott. Enligt vår motion bör de medel, 1,1 miljoner kronor, som under anslaget Bidrag till nationell och internationell verksamhet m.m. beräknas stå till regeringens disposition för aktiviteter inom ungdomsområdet i stället användas som förstärkning av bidraget till nationell ungdomsverksamhet och disponeras av Likaså motsätter vi kristdemokrater oss att en neddragning av stödet till idrotten drabbar de små idrottsförbunden och det statliga aktivitetsstödet på ett orimligt sätt. Vi anser att samhällets stöd till idrotten bör inriktas på investeringar i idrottsanläggningar och på bidrag till ungdomsverksamhet och ledarutbildning och att det lokala aktivitetsstödet inte skall sänkas. Till detta vill vi därför tillföra 30 miljoner kronor mer än regeringen och utskottsmajoriteten föreslagit. Fru talman! Till sist, med tanke på att försöka balansera regeringens nedskärning av folkbildningen och sända oss riksdagsmän ett ord på vägen in i den julledighet som väntar, dristar jag mig att använda min sista minut till att läsa en dikt av Alf Henriksson, De nära vännerna. Vad våra bästa vänner är illustra! Dock gästar de med enkelhet vårt bo. De heter Hamlet, Job och Zarathustra, de heter Omar, Nial och Salomo. När kvällens tingeltangel slutat locka och dagens ävlan blir oss tom och dum så ringer de försynt på dörrens klocka och kommer in och sitter i vårt rum. De makar vänligt veckans stormän undan och flyttar tidningstraven från vårt bord och fyller våra hjärtan med begrundan och lyser våra liv med tysta ord. De låter rymdens stjärnor glimma ljusa, de tänder stilla solens höga ljus, de bjuder ängen dofta, havet brusa och bergen blåna i vårt ringa hus. Och alla portar öppnas himmelsvida mot sorg och jubel, regn och vind och sol när kvällen lång de dröjer vid vår sida och sitter tåligt i vår tomma stol.

Fru talman! Folkbildningen har en mycket viktig roll i det kunskapslyft som riksdagen har beslutat om. Det är den största satsningen som någonsin gjorts på vuxenutbildning. Kunskapslyftet vänder sig i första hand till arbetslösa och till dem som saknar treårig gymnasieutbildning. Invandrare är en viktig grupp. Många av dem som man vänder sig till i Kunskapslyftet är studieovana. De har otillräckliga baskunskaper och har inte studerat på många år. Åtskilliga av dem har kanske dåliga erfarenheter av skolan och saknar det självförtroende som behövs för att kunna klara utbildningen på ett bra sätt. Det skulle vara ett misslyckande om vi inte lyckas nå många i den här gruppen när vi nu gör en stor satsning på vuxenutbildning. Folkhögskolor och studieförbund med sina erfarenheter och sina pedagogiska metoder har en given plats om vi skall uppnå målet med Kunskapslyftet. Folkbildningens pedagogiska grundsyn, där man utgår ifrån att varje människa är en resurs och att utbildningen skall utformas utifrån deltagarnas behov, stämmer väl överens med Kunskapslyftets målsättning om personliga utbildningsplaner. Studieförbunden finns också som ett nätverk över hela landet. Genom sina kopplingar till folkrörelser och sitt breda utbud har studiecirkeln större möjligheter än någon annan utbildningsanordnare att nå alla samhällsgrupper och framför allt de lågutbildade. Det visar inte minst den verksamhet studieförbunden i dag bedriver bland arbetslösa, där ca 100 000 personer deltar. Ungefär 80 % av dem är personer som saknar gymnasiekompetens. Många folkhögskolor har också anknytning till folkrörelser och olika organisationer. Folkhögskolorna har också lång erfarenhet av verksamhet bland arbetslösa. Folkhögskolans form och arbetssätt har visat sig allt attraktivare för inte minst äldre och korttidsutbildade. Jag hälsar med glädje riksdagens beslut om de 45 miljoner kronor som gör det möjligt för studieförbunden att fortsätta verksamheten för arbetslösa under våren 1997, tills Kunskapslyftet startar den 1 juni 1997 - detta sagt som svar på Ewa Larssons fråga om de 45 miljonerna. Jag vill understryka vad utskottet skriver: Om det efter viss tid visar sig att folkbildningen inte anlitas på det sätt som är meningen, förutsätts Kunskapslyftskommittén agera, t.ex. när det gäller fördelningen av medel mellan folkbildningen och kommunerna. Kommunerna har huvudansvaret för Kunskapslyftet. Det är nödvändigt att kommunerna etablerar ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och folkbildningen. Tillsammans med dem skall man utveckla nya former för uppsökande verksamhet för att kartlägga individens utbildningsbehov och undersöka vilka kunskaper och vilken kompetens som behövs för framtida jobb. För att de skall klara detta har man anvisat 40 miljoner kronor som skall gå till utbildningsinsatser inom - som flera redan har nämnt - LO, TCO, SACO, Sveriges Fiskares riksförbund, Lantbrukarnas riksförbund och Företagarnas riksorganisation. Det här ogillas av flera partier. Vi har här hört att man är upprörd över det här förslaget. Men det handlar om att ta reda på vilka behov de lågutbildade har och att inventera vilka behov som näringslivet ute i kommunerna har av kompetens för framtida jobb. Och det är där som folkbildning, de fackliga organisationerna och näringslivets företrädare behövs för att man skall kunna klara Kunskapslyftet på ett så bra sätt som möjligt. Det handlar alltså inte om att gynna facket, som bl.a. Lars Hjertén påstod. Det handlar om att stärka folkbildningens och de olika parternas viktiga roll i Det hävdas också att de 40 miljonerna hellre borde läggas på det ordinarie anslaget till folkbildningen. Man hänvisar bl.a. till de nedskärningar som där har gjorts. Jag är den första att beklaga nedskärningarna. I den nödvändiga budgetsaneringen har också folkbildningen fått ta sin del. Det hade naturligtvis varit bra om vi hade kunnat göra ett undantag för folkbildningen, men det har inte varit möjligt. Jag tycker att det är bra att vi genom det här anslaget nu starkare kan slå fast Kunskapslyftets stora betydelse. De partier som vill använda de 40 miljonerna i den ordinarie folkbildningen får trösta sig med att pengarna fyller ett viktigt syfte. De kan också trösta sig med att Moderaterna inte har fått majoritet för sin linje. Moderaterna säger nej till förslaget om 40 miljoner och vill dessutom minska anslaget till folkbildningen med 160 miljoner, dvs. en minskning med totalt 200 miljoner kronor. Fru talman! Utbildning är grundläggande för medborgarna och för samhällets utveckling. Men vi behöver inte bara utbildning utan också bildning. Det är därför glädjande att utskottet har lagt fast ytterligare ett nationellt mål för kulturpolitiken, nämligen att främja bildningssträvandena. Bildning är viktigt både för individen och för samhället. Utbildning ger människor färdighet, medan endast folkbildning kan ge människor värdighet. Så formulerade folkbildaren Gunnar Hirdman det en gång. Folkbildningens roll i att medverka till den önskade samhällsutvecklingen kan inte överskattas. Människor kommer samman och stärker varandra, och olika åsikter bryts mot varandra i samtal. Det leder till ökad förståelse för vad olika intresseinriktningar kan vilja. Folkbildningen ger ett fritt kunskapssökande och uppmuntrar till kritiskt granskande, inte minst viktigt i det mediebrus som vi i dag har. Informationen strömmar, och bearbetning behövs om den skall bli till kunskap och därmed möjlig att hantera. Folkbildningen har många mötesplatser i hela landet för människor med olika bakgrund. I folkbildningen ges utrymme för kulturupplevelser, och där skapas förutsättningar för människor att tillsammans med andra utveckla sitt eget skapande. Demokratin har byggts upp och bygger även i dag på folkbildning och folkrörelser. Folkhögskolor och studieförbund gör viktiga insatser i demokratiuppbyggnaden i vårt närområde. Kanske är detta bland det viktigaste vi kan satsa på för att stödja folk i länder som är mitt i sitt uppbyggningsarbete. Visst hade det varit bra om vi i kulturpropositionen också hade behandlat folkbildningens roll i ett större kultursammanhang än vad vi har gjort. Från regeringens sida har man dock aviserat att man skall återkomma och då också sätta in folkbildningens roll i det sammanhanget, och vi får då tillfälle att diskutera mera. Jag ser fram emot en mer uttömmande behandling av folkbildningen under nästa år. Med det här, fru talman, yrkar jag bifall till de hemställanspunkter i kulturutskottets betänkande som berör folkbildningen.

Fru talman! Det är inte att ta miste på att Berit Oscarsson är engagerad för folkbildningen. Men här talar Berit Oscarsson som representant för utskottsmajoriteten, och som socialdemokrat är hon delaktig i en neddragning på folkbildningen med 100 miljoner. Då går det inte att gömma sig bakom ett personligt engagemang och varma känslor. Hur kan Berit Oscarsson vara den första att beklaga neddragningarna på folkbildningen när hon ju är den som skall försvara dem? Jag kan tänka mig att kandidera till rollen som den förste att beklaga, men Berit Oscarsson kan inte det. Hon skall tala om hur i all världen det kan vara motiverat att dra ned 100 Sedan har vi dessa famösa 40 miljoner kronor som skall gå till facket. Tror Berit Oscarsson själv på sina ord om att de bättre förvaltas av facket än av folkbildningens normala kanaler?
Fru talman! Låt mig säga en gång till att jag beklagar att vi har tvingats låta även folkbildningen bidra till att sanera ekonomin. Men låt mig också påminna Kristdemokraterna om att det första den borgerliga regeringen gjorde när den tillträdde var att föreslå en neddragning på 300 miljoner. Då var ekonomin i ett skick som inte ens går att jämföra med dagens. I den borgerliga regeringen ställde sig Kristdemokraterna, tillsammans med Moderaterna, bakom förslaget om att skära ned anslaget till folkbildningen med hela 300 miljoner kronor. Låt mig sedan kommentera de 40 miljonerna, som samtliga motståndare har beskrivit som en gåva till facket. Men så är det inte. Ni har inte förstått vad detta betyder.

Det är ingen lätt uppgift. Vem som helst kan inte söka upp och få dem som är minst motiverade att säga: Det här vill jag sätta mig på skolbänken för. Det är vad jag vill göra. Dessutom är det viktigt att man skaffar sig kunskap om studieorganisatörer m.fl. så att man också kan göra ett gott arbete.
Fru talman! I inledningsskedet, med den helhet som den budgeten medgav, fanns den här neddragningen med, det stämmer. Men senare kompenserade vi mer än väl studiecirklarna, studieförbunden och folkhögskolorna, så mot slutet blev det mångmiljonbelopp åt andra hållet. Det är säkert Berit Oscarsson medveten om, men väljer att förtiga. Med Kristdemokraterna och Centerpartiet - båda folkrörelsepartier - i ryggen fanns det ett mycket stort stöd för t.ex. folkhögskolorna. Folkpartiet var inte dåligt det heller, utan backade upp bra. Men det jag förvånar mig över är att ett folkrörelseparti som Socialdemokraterna säger att det tyvärr är nödvändigt att dra ned 100 miljoner kronor på folkbildningen. Det är mig fullkomligt obegripligt. Det är mer än vad vi skulle ha velat göra, och det är mer än vad slutresultatet var av koalitionsregeringens tre år i regeringsställning.
Fru talman! Den borgerliga regeringen gav ett stort tillskott till folkhögskolorna men ett mindre belopp till studieförbunden. Det är kanske där skon klämmer: Man har svårt att förstå hur betydelsefullt det är att folkrörelser, som finns inom olika studieförbund, har möjlighet att se till att så många som möjligt av dem som har kort utbildning kan vara med och delta i olika typer av vuxenutbildning. Det finns studieorganisatörer på i stort sett alla arbetsplatser, och det är självklart att de studieorganisatörer som kan en hel del om vuxenstudier också måste skaffa sig kunskap om olika studiestöd, om olika vuxenutbildningsanordnare och om vad det finns för möjlighet till att studera. Det är de pengarna som skall vara till för att fackliga organisationer och även näringslivet skall ha möjlighet att aktivt delta i kunskapslyftet.
Fru talman! Berit Oscarsson säger att om man inte har folkbildning förutsätts det att man utnyttjar kunskapslyftet när man tittar litet grand framåt i tiden. Man förutsätter; det är precis samma ord som Göran Persson använde i propositionen 1991. Man förutsätter att folkhögskolorna behandlas schyst av landstingen. Man har hållit på i fem år och tittat på detta i den styrelse där Berit Oscarsson sitter med. Jag ställde en fråga, men jag fick inget svar på den. Sedan kan man diskutera pengar. Ramanslagen är ju klara, så det finns inte så mycket att säga om detta just nu, men det är inte sant att de borgerliga regeringarna drog ned särskilt på anslagen. Det var ju precis tvärtom. Eftersom jag fanns med i verksamheten då vet jag ju att det var ett par hundra miljoner det första året extra i det s.k. K-anslaget i kompletteringspropositionen och över 500 miljoner extra under två år. Det är ju Folkbildningsrådet som bestämmer om fördelningen där. Där satt Berit Oscarsson med också, så fick studieförbunden för litet var det väl egentligen knappast regeringens fel. Jag skulle vilja fråga igen, eftersom jag inte har fått svar på den frågan: Hur diskuterar ni i Folkbildningsrådet, som alltså har riksdagens uppdrag att fördela bidragen, när nu landstingen skär ned väldigt kraftigt, något som det alltså i den proposition som bar Göran Perssons namn för fem år sedan förutsattes att man skulle ändra på om det blev så?
Fru talman! I Folkbildningsrådets styrelse finns representanter för Landstingsförbundet och RIO, dvs. Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Där är en av de frågor som vi har diskuterat just den neddragning som har skett, inte bara till landstingsfolkhögskolor utan också till rörelsefolkhögskolor i stort. Vi har också diskuterat den neddragning som görs i kommunerna. Men börjar man titta litet, Lars Hjertén, vilka det är som driver neddragningarna i kommuner och landsting så ser man att det är Moderata samlingspartiet. Det är Moderata samlingspartiet som driver neddragningen av både stödet till studieförbund och stödet till folkbildning i landstinget. Jag skulle vilja ställa frågan tillbaka till Lars Hjertén: Vad har Lars Hjerténs parti och partikamrater gjort för att se till att de kommunalt förtroendevalda ute i kommuner och landsting har varit ett stöd i det svåra ekonomiska läge som både kommuner och landsting befinner sig i så att anslagen har kunnat bestå eller t.o.m. öka? Det är ju det Lars Hjertén helst skulle vilja.
Fru talman! Jag vill litet försiktigt påpeka för Berit Oscarsson att det är socialdemokratisk majoritet i Sverige i dag. Alla landsting utom ett styrs av socialdemokrater. Man kan ju rimligtvis inte beskylla oppositionen för att inte göra någonting när majoriteten inte gör det. Jag har inte fått svar på min fråga, trots att jag har ställt den två gånger. Det räcker ju inte med att man tar upp frågan och diskuterar den i Folkbildningsrådet. Man måste ju göra någonting åt den, och det har ni alltså inte gjort. Det tycker jag är illavarslande. De som drabbas hårdast är rörelsefolkhögskolorna, de som alltså inte har landstinget som huvudman. De får i sitt huvudmannabidrag ungefär en tredjedel av vad landstingsskolorna får. Dessutom får landstingsskolorna dra av momsen, vilket en rörelsefolkhögskola inte får. För en skola som jag känner till väl betyder detta att man förlorar ungefär 800 000 kr om året. Det bestämdes i ett riksdagsbeslut för fem år sedan att man skulle se över denna stora skillnad och se till att den försvann, men det har alltså Folkbildningsrådet inte gjort. Eftersom jag inte har någon mer replik vill jag bara uppmana Berit Oscarsson att ta hand om det här. Det är ju hennes partivänner som styr också i Folkbildningsrådets styrelse. De bildar säkert majoritet med ordföranden i spetsen även där. Jag vet inte om det finns någon moderat i Folkbildningsrådets styrelse, men jag tror inte det.
Fru talman! Jag lovar, Lars Hjertén, att vi skall fortsätta den diskussion som vi har haft med både Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Jag vet ju att Lars Hjertén läser det informationsmaterial som kommer från Folkbildningsrådet. Denna fråga har tagits upp otaliga gånger där, och Folkbildningsrådet har också tagit upp denna fråga när det har handlat om att begära anslag. När det handlar om de statliga medlen är det faktiskt så att Moderaterna föreslog neddragningar på 300 miljoner kronor, och Moderaterna har i den här budgeten föreslagit en neddragning på 200 miljoner, så jag tycker nog att Socialdemokraterna har gjort bra insatser för att stödja folkbildningen, både på det statliga, det kommunala och det landstingskommunala fältet.

Fru talman! Om jag har läst betänkandet rätt är alla partier emot att 40 miljoner fördelas till de fackliga organisationerna - alla partier utom Socialdemokraterna. Från Centerpartiet har man bundit upp sig i budgetöverenskommelsen men skriver i sin motion att man inte tycker att det här är speciellt bra. Alla är alltså emot förslaget. Vad jag inte förstår, Berit Oscarsson, är varför kulturutskottet skall bekosta studieorganisatörer på arbetsplatser. Kan Berit Oscarsson förklara detta: Varför skall kulturutskottet ge 40 miljoner till facken? Och varför fick inte folkhögskolorna någon del av de 45 miljonerna, utan bara studieförbunden?
Fru talman! Låt mig än en gång ta upp de 45 miljoner kronorna. Både folkhögskolor och studieförbund har haft extra medel för verksamhet bland arbetslösa, alltså s.k. öronmärkta pengar. Folkhögskolorna har fått 10 000 platser. De har alltså möjlighet att fortsätta den verksamhet de har bedrivit inom ramen för det s.k. K-anslaget. Det är ingen neddragning, utan de 10 000 platserna finns fram till den 1 juli 1997 när Kunskapslyftet startar. Däremot har det för ett år funnits 90 miljoner kronor som studieförbunden bedrivit verksamhet för arbetslösa med. Man har fått 45 miljoner för hösten 1996, men man har inte fått några pengar för våren 1997, och Kunskapslyftet börjar inte förrän den 1 juli. Det innebär att det saknas 45 miljoner kronor för våren 1997 för att studieförbunden skall kunna fortsätta verksamheten bland de arbetslösa. Det handlar om 100 000 cirkeldeltagare, 100 000 personer som finns i olika typer av verksamheter inom studieförbundens ram. Nu kan man ha vårens verksamhet, och sedan kan man, precis som alla andra vuxenutbildare, ansöka hos kommunerna för att delta i Kunskapslyftet. Därav kommer de 45 miljoner kronorna för våren. Får jag också en gång till ta upp det här med uppsökande verksamhet och med att ge till facken. Det är bevisat genom undersökningar att det är lättare att man söker upp sina arbetskamrater som är lågutbildade, och som man känner, än om speciella personer skall motivera till deltagande i utbildning. Det är bevisat. Som Marianne Andersson sade, är det viktigt att vi når de lågutbildade och korttidsutbildade. Både folkhögskolor och studieförbund har lång erfarenhet av detta.
Fru talman! Jag betvivlar inte en minut att det som Berit Oscarsson säger är sant. Jag ställer bara denna enkla fråga på grund av att det för mig och Miljöpartiet är helt obegripligt att kulturutskottet skall finansiera de fackliga organisationerna så att de i sin tur kan finansiera studieorganisatörer på arbetsplatser. Vad har det i kulturutskottets högst minimala budget att göra över huvud taget?
Fru talman! Uppsökande verksamhet, och den verksamhet som studieförbund och folkhögskolor bedriver, är ett led i Kunskapslyftet. Som jag tidigare har sagt, får man då möjligheter att göra personliga utbildningsplaner för människor och att göra inventeringar hos företagen om vilka behov dessa har av kunskaper. Därför har man givit dessa pengar till de fackliga organisationerna och till de tre övriga organisationerna. Det är den enkla förklaringen.

Fru talman! I budgetpropositionen för år 1997, står det under utgiftsområde N 17, rubriken Idrottsrörelsen: "Regeringen skall prioritera den lokala motions och breddidrotten för barn och ungdomar." Regeringen konstaterar också att idrottsrörelsen inte uppnått de mål för jämställdheten som Riksidrottsförbundet satte upp till år 1995. Det är därför angeläget att jämställdhetsarbetet inom idrottsrörelsen påskyndas. I dag ägnar sig 43 % av flickorna åt något slags idrott. Målen har inte uppnåtts trots framgångsrika insatser inom idrottsrörelsen för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet. Vad som nu behövs är ett fortsatt tålmodigt och målmedvetet jämställdhetsarbete på alla nivåer. Tyvärr har ett beslut fattats som direkt motverkar detta syfte, nämligen mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings och idrottsområdet. Detta kommer bl.a. att innebära att de flickor som ägnar sig åt dans - det är ju bara ett fåtal pojkar som gör det - kommer att drabbas av en moms på 25 % när de anlitar privata danslärare, och det finns många sådana i vårt land. Varje krona som avgifterna höjs med, innebär faktiskt en stor belastning för barnfamiljer. Dessutom är det så att flickidrotten kostar mer pengar per ungdom, och flickorna får betala den största delen själva. Bidragen till flicksporter är helt enkelt lägre än bidragen till pojksporter. 70 %, går till anläggningar, och det är män som dominerar utnyttjandet av anläggningarna. Kommunerna tillhandahåller och underhåller fotbollsplaner, ishockeyrinkar, läktare osv. Där har tyvärr alltför ofta våldet trängt in, vilket givit samhället höga extrakostnader för polisbevakning. Vi moderaterna har insett detta problem, och har därför föreslagit att anslaget till den lokala ungdomsverksamheten under posten N 3 skall uppgå till minst 200 miljoner kronor, och att detta skall inrymmas inom den ram som anvisas som stöd för idrotten. Vi anser att man, utan att föregripa ställningstagandet när det gäller fritidsutredningens förslag, kan utforma regelverket för det lokala aktivitetsbidraget så att man medvetet gynnar flickors idrottsutövande. Jag vill inte heller föregripa den parlamentariskt tillsatta kommitté som skall utvärdera det statliga stödet till idrotten, men jag vill ändå påpeka vikten av att ungdomar ägnar sig åt idrott - främst ur folkhälsosynpunkt. Avslutningsvis, fru talman, är det så att statliga och kommunal bidrag kan vara till god hjälp i detta arbete. Men det viktigaste är trots allt att man uppmuntrar alla ideella krafter, alla dessa eldsjälar som i dag lägger ned mycket möda på våra barn och ungdomar, och att man också betonar att föräldrar är de som borde ta det största ansvaret i detta arbete.

Fru talman! I kulturutskottets betänkande behandlas också de idrottspolitiska frågorna. Det är en säregen budgetordning vi har infört i riksdagen. Trots att det finns partier som egentligen inte vill gå med på den stora nedskärning idrottsrörelsen bestås med av regeringen, så kan de på grund av budgetordningen inte lägga fram reservationer, och därmed inte heller göra yrkanden, kring detta. På det viset är det ju nära att regering och riksdag nu tvålar till Sveriges största folkrörelse med en mer än 10-procentig anslagsneddragning på ett bräde. Detta är ju alldeles orimligt. Idrotten har, kan man tycka, en naturlig plats i kulturdebatten. Nu kommer den in så att säga litet grand efteråt - trots att det egentligen alltså gäller Sveriges största folkrörelse. Det är klart att den har en naturlig plats. Den är en del av vår kultur i vidare mening. Fattar vi begreppet kultur så som man väl har gjort i den här debatten, alltså att det handlar om teater, museer, litteratur, dans och liknande, så har ju likväl idrotten många likheter med kulturen. Liksom kulturen har idrotten en bred bas av utövande och är ett viktigt intresse för stora delar av befolkningen. Liksom hos kulturen finns i idrotten de många amatörerna men också de som är mycket duktiga och det smala skikt som brukar kallas elit. Inom nästan varje form av kulturellt uttrycksmedel gäller att en utövare måste öva upp sin skicklighet och sin förmåga. Det är den som har förkovrat sig som också kan visa upp sig och kommunicera med och glädja andra människor. Så är det egentligen också med idrotten. Undantagandes barnidrotten är det väldigt få som är intresserade av att se idrottsutövare som inte har tränat. Likaså är det egentligen med kulturen. Få lyssnar till en konsert med en orkester vars medlemmar inte övar så mycket och som inte klarar att spela samman. Men likheterna upphör också. När idrottsmän med träning söker förkovra sig eller försöker få sitt lag att fungera på ett finstämt sätt brukar det skällas för elitism. Men när en violinist övar en svår violinkonsert och framför den med bravur är det någonting som väcker allmän beundran. Ingen hävdar att den som inte träffar tonerna rätt nödvändigtvis måste få vara med i en kör. Men om ett idrottslag vill spela samstämt och därför kanske måste välja bland dem som vill vara med fördöms detta. Ändå är det kanske så att idrotten mer än kulturen i allmänhet är medveten om betydelsen av bredd, är medveten om betydelsen av att försöka motverka social utslagning och är medveten om att försöka ge uppgifter också till dem som visar sig vara mindre duktiga. Sedan finns det en annan olikhet, och det är hur samhället behandlar kulturen i övrigt och idrotten. Jämförelsen kanske inte skall föras så långt, men jag vill ändå peka på det för resonemangets skull och att det kanske kan vara med i kulturutskottet, som väl får ha hand om den här frågan även framdeles. Inom kulturen utgår stödet på så vis att ju skickligare, viktigare och större en ensemble eller en institution anses vara, desto mer är dess stöd. Inom idrotten är det precis tvärtom. Där ligger allt stöd i botten, och när idrottsmän blir duktiga och kan visa upp sig för sin publik skall de inte ha något stöd, utan då skall de vara helt utlämnade åt att klara sig på självfinansiering och tvärtom kanske t.o.m. bidra till statens och kommunernas ekonomi. Därigenom skall vi också säga att attityden gentemot idrotten följer detta. Den förmyndarmentalitet som finns gentemot Sveriges största och mest demokratiska folkrörelse, nämligen idrottsrörelsen, finns inte när man anslår medel till andra kulturverksamheter. Idrottsrörelsen har själv en levande diskussion om jämställdhet och om bredd osv. och har avancerade program för detta. Den behöver inga pekpinnar för att klara av detta. Men det är också så att idrottsrörelsen kanske ligger efter, eftersom idrotten ofta har varit ett manligt revir när det gäller jämställdhetsfrågan, men den kan i varje fall inte bli särskilt mycket mera jämställd eller mycket mera icke-kommersiell än vad samhället i övrigt är. Sådant samhälle, sådan idrott, skulle man kunna säga. Det hade varit skönt att få yrka bifall till Vänsterpartiets motion, där vi yrkar på en 42 miljoner kronor mindre neddragning på ett viktigt anslag, nämligen anslaget till idrotten. Tyvärr är detta inte möjligt. Likväl stöder vi i Vänsterpartiet detta krav.

Fru talman! Jag skall ägna mina tilldelade minuter åt den kanske största kulturyttringen inom kulturutskottets beredningsområde, nämligen idrotten. Idrotten är landets största folkrörelse med 3 miljoner medlemmar i över 20 000 föreningar och 17 000 korpklubbar. Basen för den svenska idrotten är det ideella arbetet. Över en halv miljon ideella ledare ägnar tillsammans minst 140 miljoner timmar åt idrotten varje år. Folkrörelseidrotten ger genom föreningsmedlemskapet möjlighet för medlemmarna att med demokratiska medel påverka verksamheten efter sina egna och gruppens önskningar. Det är viktigt att vi slår vakt om den folkrörelsetradition som bygger upp svensk idrott. miljoner. Det är i och för sig beklagligt att en för så många människor, och även för mig, angelägen verksamhet drabbas av besparingar. Men med tanke på de många nedskärningar, inom t.ex. de sociala trygghetssystemen, som vi tvingats till på grund av de bräckliga statsfinanserna kan jag omöjligt försvara ett undantag för idrotten. Besparingarna bör, enligt utskottet, i första hand göras på bidraget till idrottsrörelsens egna organisationer, t.ex. Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden, distriktsidrottsförbunden m.fl. Utskottet anser vidare att bidraget till den lokala ungdomsverksamheten bör undantas från större besparingar. Det kan i sammanhanget påpekas att statens stöd på 480 240 000 kr på intet sätt är idrottens huvudsakliga finansieringskälla. 1994 beräknas de offentliga penningströmmarna genom statliga, landstingskommunala och primärkommunala stöd ha uppgått till 5,2 miljarder kronor. Intäkterna genom egenfinasiering beräknades samma år uppgå till närmare 5,6 miljarder kronor. Det kan dock konstateras att på grund av det ekonomiska läget har de offentliga utgifterna för idrotten minskat de senaste åren. Fru talman! De mål som finns för anslaget till idrotten härrör i huvudsak från ett riksdagsbeslut som togs 1970. Det är väl inte utan att det hänt en hel del sedan dess, inte bara i Sverige utan även i vår omvärld. Nya idrotter, som innebandy, har etablerats och antalet specialidrottsförbund har ökat från 49 till 66. Fler måste dela på de tillgängliga resurserna. Det kommersiella intresset för elitidrott har ökat, vilket markant förändrat de ekonomiska villkoren för vissa idrotter. De som har ett starkt medialt intresse har fått betydligt förbättrade villkor för träning och tävling än många andra elitidrottare. Internationaliseringen visar sig tydligt genom ett väsentligt större inslag av utländska spelare i t.ex. Elitserien i ishockey. Den s.k. Bosmandomen har också bidragit till en ökad rörlighet över nationsgränserna, vilket kan förändra villkoren för den svenska folkrörelseidrotten. Ett annat nutidsfenomen är läktarvåldet. Visserligen är det i huvudsak ett storstadsproblem, men det kan allvarligt skada idrottens trovärdighet om man inte får bukt med problemet. Antalet flickor som idrottar har också ökat. Tyvärr avspeglas det inte i idrottens beslutande organ. Idrotten har dock jobbat seriöst med jämställdhetsfrågan under många år och beslutade om en stadgeändring vid Riksidrottsmötet 1995 som innebar obligatorisk representation från båda könen i styrelsen för RF, distriktsidrottsförbunden och vissa andra stadgeenliga organ. Med anledning av idrottens förändrade villkor har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté, som skall utvärdera stödet till idrotten. I uppdraget ingår bl.a. att föreslå tydligare mål för statens samlade stöd till idrotten samt hur dessa skall följas upp, utvärderas och administreras. Kommitténs förslag skall utgå från att kvinnor och män får lika möjligheter att bedriva idrott. Kommittén skall även i sina förslag utgå från idrottens betydelse för unga människor liksom för folkhälsan i övrigt.

Fru talman! Jag skall inte föra en diskussion om det kloka i en sådan hysterisk nedskärningspolitik som har bedrivits i landet. När det skärs ned på så mycket är det klart att det måste drabba idrotten också. Det skulle drabba den även med Vänsterpartiets förslag. Men att denna oerhört drastiska nedskärning görs inom idrotten samtidigt som kommunerna sitter trångt, samtidigt som idrotten på den lokala nivån ges betydligt sämre förutsättningar är verkligen att slå mot viktig social ungdomsverksamhet. Denna tudelning som man gör - visserligen finns det en liten del av idrotten som är kommersiellt bärande, elitverksamheten, men inte ens inom det vi allmänt kallar elitidrott är det särskilt stora delar som bär sig. Likväl kan ungdomsverksamheten få vilket stöd som helst från samhället, finns det inte en inspirerande elit, finns inte föredömena inom olika idrotter av framstående idrottsmän, idrottskvinnor och lag, är det ingenting som inspirerar ungdomen, inte heller ett lokalt aktivitetsstöd. Därför måste samhället se mindre ensidigt på idrottsrörelsen än man hittills har gjort. Det är bara en förhoppning att den nu tillsatta idrottspolitiska utredningen har förmåga att lyfta blicken litet högre.
Fru talman! Besparingen på idrotten rör sig om ungefär 10-11 %. Det är samma besparing som ålagts all övrig statlig konsumtion. Jag vill också berätta att Riksidrottsförbundet verkar ha skött sin ekonomi alldeles utmärkt. Man har meddelat att man inför det kommande året är rädd att få ett så stort överskott att egenkapitalet skulle nå en omotiverad och iögonfallande nivå, vilket har gjort att man har beviljat extra anslag på 20 miljoner till sina specialidrottsförbund. Man har dessutom möjlighet att fondera pengar till sitt hundraårsjubileum år 2003, förhoppningsvis året innan vi har OS i Stockholm. Det innebär också att specialförbunden inte kommer att behöva vidkännas någon sänkning av sina anslag för 1997, även om det givetvis på längre sikt kan innebära att idrotten lika väl som alla andra områden i samhället måste spara pengar.
Fru talman! Man måste se hela sammanhanget. Det är klart att Riksidrottsförbundet sköter sin ekonomi alldeles utomordentligt.

Samtidigt lägger man fram ett drastiskt nedskärningsförslag. Tidigare i kulturdebatten i dag har jag hört omskrutet att man har ökat anslaget till kulturen med ungefär 100 miljoner. Att i det läget göra en så oerhört drastisk nedskärning när det gäller idrottsverksamheten tycker jag inte är motiverat.
Fru talman! Kenneth Kvist sade i sin andra replik ungefär samma sak som han sade i den första. Jag har hållit på med idrott i hela mitt liv, jag beklagar att vi är tvungna att göra den här besparingen. Men, som jag sade tidigare, det motsvarar den nedskärning som har gjorts i övrig statlig verksamhet. Med tanke på andra nedskärningar som har drabbat människor har jag mycket svårt att motivera att idrotten skall undantas. Vi har ett kommunalt självstyre. Det är kommunerna själva som prioriterar var de skall lägga sina anslag. De stöder idrotten på ett bra sätt. Det vet vi, både med lokaler och egna bidrag. I det här fallet blir det upp till kommunerna att prioritera var de skall lägga sitt stöd. Jag vill också hålla med om det Kenneth Kvist sade i sin första replik, när han var inne på sambandet mellan elitidrott och breddidrott. Där har vi samma uppfattning.

Fru talman! Na mu myo ho rengekyo. Det är några ord ur en buddistisk orden. Det betyder att ur dyn växer den vackraste blomman upp, Lotusblomman. Så även ur det här hemska betänkandet, om man får säga så, där det dras ned så mycket kanske det kommer något gott. Vi får se vad som händer om några år. Jag skall tala om något helt annat. Jag skall tala om organisationsform för trossamfund. Jag återger först ett citat ur skriften Svenska kyrkans lokala, nationella och globala samhällsansvar: "Vi måste i vårt eget land tydligt stå upp för den grundlagsfästa religionsfriheten. Förhoppningsvis kan detta även vara av stor betydelse för länder som idag sargas av politiska och etniska motsättningar och där religionen missbrukas som ett led i stridigheterna. Vi kommer att verka för att övriga trossamfund får en lagstadgad rätt att verka i enlighet med sin egen identitet." Det är just runt egen identitet jag tänker tala. I dag är det nämligen mycket svårt att organisera sig som ett nytt trossamfund i Sverige om man ensam utövar sin religiösa verksamhet och hör till en religion eller filosofi som inte överensstämmer med det svenska mönstret. Efter att ha följt ett ärende om att registrera en japansk buddistisk orden i Sverige kan jag säga att det klart har framkommit att det inte finns någon juridisk organisationsform som passar denna orden. Organisationsformerna passar den svenska kyrkan, som har en församling och är formad som en förening, men denna orden har en nunna, ingen församling, utan stödjande lekmän. Det betyder att orden inte kan ha en demokratisk föreningsstyrelse, som kan, om den så önskar, avsätta den enda som har antagit religionen, nämligen nunnan. De juridiska formerna som erbjuds därutöver är antingen att skapa stiftelse eller aktiebolag. Men orden har ingen kommersiell verksamhet. Den ger inga kurser, säljer inget, utan tar enbart emot spontana gåvor, s.k. dana, i huvudsak från nunnor och munkar i Japan, där denna orden har automatisk status som trossamfund. Det vore betydligt enklare om det fanns en egen organisatonsform för religiösa samfund i stället för att hänvisa till former som passar politiska partier, fotbollsklubbar eller kommersiell verksamhet. Det är viktigt att som trossamfund kunna verka i enlighet med sin identitet och kunna behålla sin genuinitet, så länge det inte är till skada för någon människa och ryms inom ramen för de mänskliga rättigheterna. Att civilrättsligt registreras som trossamfund, och därmed bli skattebefriad, får inte stupa på att det inte finns en registreringsform som passar utländska ordnar i Sverige. Varför finns det juridiska organisationsformer för utländska näringsgrenar? Religiösa utövare borde ha samma möjlighet. Det gäller alla nunnor och munkar, katoliker såväl som buddister och hinduer. Likaså bör tempel och kloster bli likvärdiga med kyrkor och hänsyn tas till detta i samband med fastighetsskatt. Den nya kyrkolagen borde omfatta alla, självklart med kravet att religionsutövningen faller inom ramen för de mänskliga rättigheterna så att det finns tolkningsföreträde för de religioner och filosofier som ligger utanför den typiskt svenska religionen som har en allsmäktig gud. Den skall inte begränsas av antalet utövare, utan hänsyn skall tas till den religiösa och andliga utövningen. Jag nämner detta därför att en buddistisk nunna som finns här i Sverige skall bygga en pagod i Nynäshamn. Hon har fått marktillstånd och har löst ut det genom s.k. dana. När hon skall börja bygga måste hon ordna en juridisk organisationsform. Det passar inte med en ideell förening eller kommersiell verksamhet. Jag har följt hennes fall. Från början vände hon sig till Patentverket, sedan till Länsstyrelsen. Hon har gått till skattemyndigheten, till Finansdepartementet och Civildepartementet, när det hette så. Hon har gått runt i den karusellen i mer än fem år. Så kan det inte få vara. Man kan inte göra det så komplicerat. Då är det bättre att ordna en egen organisationsform för trossamfund och filosofier, så länge det inte skadar någon eller är ett brott mot mänskliga rättigheter. Den här buddistiska orden, som utgår från mahatma Gandhi, är inte något som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Jag menar att man borde införa en juridisk organisationsform för en sådan religiös eller livsfilosofisk verksamhet och att man skall anpassa de civilrättsliga och rättsliga lagarna till varandra. Det skall finnas tolkningsföreträde i den nya kyrkolagen för andra religiösa verksamheter och filosofier. Religiös verksamhet skall kunna upprätthålla sin egen identitet och genuinitet.

Fru talman! Kultur i hela landet är ett centralt begrepp i kulturpolitiken. Det innebär att det skall finnas en livaktig konstnärlig verksamhet runtom i landet. Det innebär också att medborgarna i rimlig utsträckning skall kunna ta del av konst, teater, film, dans och musik. Den direkta kontakten med olika kulturyttringar är omistlig för ett levande kulturliv. Men ambitionen om kultur i hela landet, som vi på olika sätt har debatterat här i kammaren i dag, kan inte förverkligas utan Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. De har en oerhört stor betydelse för kulturlivet. För väldigt många i vårt land är radio och TV den enda kontakten med exempelvis opera, teater eller bildkonst. De människor som tar del av kulturlivet via radio och TV är många många fler än de som besöker konserter och teaterföreställningar. Vi skall inte se radio och TV som konkurrenter till den direkta kontakten med kulturutbudet på teatrar eller utställningshallar. Det är snarare så att radio och TV stimulerar kulturintresset. Utskottet pekar på att ansvaret för att nå ut med nationalscenernas och andra teatrars föreställningar via radio och TV inte enbart vilar på nationalscenerna, utan i lika hög grad på medieföretagen. Antalet radio och TV-kanaler blir allt större. Men det ökande antalet kanaler har knappast, som jag ser det, kommit kulturen till del. Slutsatsen måste bli att om vi vill ha ett brett och mångsidigt kulturliv i hela landet måste vi satsa på allmän-TV och allmän-radio, eller som vi också säger public service-verksamhet. De kommersiella kanalerna kommer aldrig, tror jag, att på samma sätt som public-service-företagen ta sitt kulturella ansvar. Visst kan de satsa på kulturen, men då handlar det oftast om spektakulära företeelser. Public service har ett ansvar för den udda kulturen och det nyskapande och utmanande, för den kultur som bara når en liten grupp. De kommersiella kanalernas kulturinsatser gäller för det mesta det etablerade och välkända. Inget ont i det. Men det är onekligen litet paradoxalt att de kanaler som skulle vara ett alternativ till public service i mångt och mycket värnar det bestående. Public service skall ha ett mångsidigt kulturutbud, både det som attraherar en bred publik och det nya och utmanande. Vi vill alltså ha både breda populära program för den stora publiken och kvalitetsprogram som vänder sig till en smalare publik. 99,8 procent av den fast bosatta befolkningen kan ta emot programmen. En majoritet i utskottet var helt överens om att Sveriges Televisions sändningsrätt skall omfatta två kanaler och Sveriges Radios sändningsrätt fyra radiokanaler, varav en skall ha lokal täckning. TV och radiopubliken i hela landet skall nås av ett så brett utbud som möjligt. Vi socialdemokrater anser att det är viktigt för mångfalden. Här har public service en viktig roll. Att snäva in uppdraget så att public service bara blir en kulturkanal anser vi vara fel väg att gå. Ett brett utbud stimulerar också kreativitet och arbetsglädje i företagen. Fru talman! Enligt socialdemokraternas uppfattning står ett brett utbud inte i strid med att ta ansvar för kulturen. Så återstår för mig bara att säga god jul till er alla.

Herr talman! Sveriges i särklass största problem är den höga arbetslösheten. Om vi inte lyckas pressa ner antalet arbetslösa kraftigt, kommer hela samhällets funktion och demokratin att äventyras. Men arbetslösheten är inte bara i sig ett problem, den är samtidigt en signal om att det är något som är fel i samhällets sätt att fungera. Samtidigt som det är uppenbart för envar att det finns stora behov av arbetsinsatser - inom såväl den privata som den offentliga sektorn - är det svårt att få till stånd en ökad sysselsättning. Världen över kan praktiker och teoretiska ekonomer konstatera att det bl.a. är nödvändigt att få till stånd tillväxt. Utan tillväxt - inga nya jobb. Vad kan vi göra åt problemet? Ja, vi i riksdagen kan inte själva skapa några riktiga jobb. Den insikten tror jag de flesta numera har. Men vi kan skapa förutsättningar för att dessa jobb verkligen kommer till stånd. Den proposition som vi nu skall behandla är mot den här bakgrunden ett litet steg i rätt riktning. Här i kammaren skall vi nu åter debattera dubbelbeskattningen av företagsvinster. Det gör vi med jämna mellanrum, men i dag är det en historisk märkesdag. Den första debatt som jag deltog i här i riksdagen handlade just om dubbelbeskattning, och jag fick då lära mig av socialdemokraterna att dubbelbeskattning av riskkapital väl inte var så farlig, varken sig för företagen eller för samhällets tillväxt. Någon koppling till nyföretagandet ville man inte heller kännas vid. Orsakerna till att man hade återställt ordningen och avskaffat den borgerliga regeringens slopande av dubbelbeskattningen var av fördelningmässiga och statsfinansiella skäl. Det var för drygt ett år sedan, och nu har det tydligen hänt något. Herr talman! Vi har på riksdagens bord ett betänkande som sägs innebära lättnader i ägarbeskattningen för små och medelstora företag. Man skall "därmed skapa förutsättningar för en expansion av sysselsättningen i dessa företag". Detta är ju alldeles förträffligt! Äntligen har polletten trillat ner! Tänk att det trots allt tal om motsatsen finns ett samband mellan ägarbeskattning och företagares vilja att driva och utveckla företag! Denna uppenbara sanning har nu även nått regeringen. Men, frågar jag nu företrädarna för utskottsmajoriteten: Varför stanna med den halvmesyr som dagens förslag utgör? Varför inte göra slag i saken och se till att vi får en enkelbeskattning på allt ägarkapital som man har i landet? Norge har enkelbeskattning, Finland likaså. Bland OECD-länder är det genomsnittliga totala skatteuttaget på utdelad vinst väsentligt lägre än i Sverige. Lägger vi så till beskattningen av reavinster och förmögenhetsskatten, finner vi att det blir ännu mer ofördelaktigt att äga aktier i Sverige jämfört med alla övriga OECD-länder. Vid en sammanvägning av summan av vinst/utdelningsskatt, reavinstsskatt och förmögenhetsskatt på aktier blir det totala skattetrycket på aktieägande i Sverige dubbelt mot genomsnittet för övriga OECD-länder. Tittar vi bara på de tre största EU-medlemmarna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, finner vi att beskattningen av ägarkapital är nästan fyra gånger så hög i Sverige som i dessa tre länder. Vad säger oss detta? Jo, att vi i Sverige beskattar produktivt kapital hårdare än flertalet av våra grannar. Lägger man därtill att vi också har det största skattetrycket på löneinkomster, förstår var och en att man måste vara mycket duktig om man skall vara företagare i Sverige och klara sig. Tillväxten uteblir däremot, och arbetslösheten består. Men, herr talman, i morgon har vi årets mörkaste dag och vi går mot ljusare tider. Snart är det sommar. Det är måhända så att dagens lagförslag är en ljusstrimma av hopp om ett bättre företagsklimat. Och är det något som vi moderater vill medverka till så är det att återställa företagarklimatet. Det har moderater alltid kämpat för. Det är genom att företa sig något, genom att utveckla, genom att förnya som välstånd för alla skapas. Jag skall därför inte ironisera över socialdemokraternas omvändning utan i stället lyckönska dem till insikten att det faktiskt finns ett samband mellan riskkapital, företagande, tillväxt och arbetstillfällen. Det gäller arbeten både i privat och i offentlig sektor. De privata företagen är de som skall växa och skapa ett större välstånd och fler riktiga arbeten och som automatiskt genom ökat skatteunderlag skapar möjligheter att garantera samhällets basfunktioner alltifrån försvar till äldrevård, skola, sjukvård. Nu är regeringens förslag långt ifrån perfekt. Tvärtom är det ganska dåligt, även om det är bättre än ingenting. För det första är det ett mycket komplicerat regelverk som man har byggt upp för de mindre företagen. Det är så komplicerat att Riksskatteverket avvisar förslaget just på denna grund. Lagen är för oöverskådlig. Både företagarna och skattemyndigheterna kommer att ha stora svårigheter att tolka lagen. Lagrådet delar Riksskatteverkets uppfattning. Jag har själv i egenskap av styrelseordförande i ett bolag som kommer att omfattas av lagen egen erfarenhet av hur svårtolkade bestämmelserna är. En av landets duktigaste skattejurister kunde häromveckan inte med någon större grad av säkerhet uttala sig om hur den tänkta lagstiftningen skulle tolkas. Jag lämnade då ett utredningsuppdrag till Riksdagens utredningstjänst. Den fick förutsättningarna för två fiktiva fåmansbolag, och jag ville veta hur pass stor skattelättnaden skulle bli. Jag fick först veta att man inte hade funnit någon som kunde eller tordes göra en beräkning. Den enda som man trodde skulle kunna göra det på Finansdepartementet hade semester. Till sist kunde en privat skattekonsultfirma göra en beräkning. Den var visserligen begränsad till omfattningen - man hade bara haft en vecka på sig - men det är dock ett räkneexempel. Trots alla förenklingar i antagandena är beräkningen så invecklad, att jag inte tror att vi har tid eller tekniska möjligheter att gå igenom den här. Resultatet är dock att det förvisso blir en viss skattelättnad, men inte alls så stor som man i förstone trott. Lägger man så till avskaffat riskavdrag och minskade möjligheter till periodiseringsavtal, minskar den positiva effekten ytterligare. Jag har berättat detta, herr talman, för att belysa hur absurd lagen delvis är. Den är så komplicerad att inte ens mycket avancerad skatteexpertis tror sig om att tolka bestämmelserna rätt. Herr talman! En lagstiftning avsedd för mindre och medelstora företag får inte vara så krånglig att företagarna måste lägga ned stora summor på konsultkostnader för att få reda på hur lagen skall tolkas. Enkla, stabila regler skall det vara. För det andra, herr talman, så bibehålls enligt förslaget dubbelbeskattningen av alla noterade aktier. Det kommer att innebära att många expansiva företag kommer att avstå från möjligheterna att få in mer riskkapital om detta också medför en notering på någon börs. Nu kan inte företaget självt bestämma om det skall finnas på en börslista eller inte. Om ägandet i ett företag blir spritt på flera händer kan egentligen vem som helst skapa en lista där aktiens värde noteras. I och med detta försvinner lättnaden med enkelbeskattning. Det finns visserligen övergångsregler för den ursprunglige ägaren, men hindret finns där i alla fall. Det är aldrig bra med tröskeleffekter av detta slag, och i synnerhet inte om man vill ha tillväxt i företagen. Syftet med förslaget är ju att företagen skall växa och skapa arbetstillfällen. Då skall inte tillväxten försvåras, vilket nu blir fallet. En tredje väsentlig invändning mot dubbelbeskattningen är att det enskilda ägandet av de svenska aktiebolagen minskar. I stället är det svenska och internationella institutioner som blir ägare, med stora poster på varje hand. Detta kapital är mycket flyktigt och kan skapa stora rörelser uppåt och nedåt i aktiekurserna. Aktien blir enbart en portföljtillgång. För individer är förhållandet stundtals detsamma, men det finns också en större långsiktighet hos enskilda ägare - stora som små. Det enskilda aktieägandet bör uppmuntras i stället för motarbetas. Finansministern efterlyste i ett anförande för några veckor sedan fler gammelkapitalister, som kunde motverka institutionernas ökande inflytande. Om man under många år systematiskt motarbetar det enskilda ägandet, så får man naturligtvis detta resultat - det institutionella ägandet ökar. Ja, som man bäddar får man ligga. Vi ser nu resultatet av en lång period av försämringar för enskilt ägande i Sverige. I Sverige beskattas först lönen både hos arbetsgivaren med arbetsgivaravgift, som delvis är ren skatt, och hos den anställde som har ett av världens högsta skattetryck att dras med. Man betalar inkomstskatt, mervärdesskatt och olika punktskatter etc. Lyckas medborgaren trots allt detta spara ihop till ett eget hem, blir det genast fastighetsskatt och snart nog förmögenhetsskatt samt avkastningsskatt på bankmedel och aktieutdelningar etc. Om man i detta mycket skattetyngda samhälle belastar aktieutdelningar med dubbelbeskattning, så är det inte konstigt att ägandet institutionaliseras och de enskilda aktieägarna säljer för att placera i andra mindre riskfyllda och enkelbeskattade tillgångar. Eller så röstar man med fötterna och placerar pengarna i något skatteparadis långt borta från svenska skattemyndigheters ögon. Vi moderater har tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna skrivit en reservation. Vi föreslår att dubbelbeskattningen av aktievinster helt skall slopas. Eftersom riksdagen tidigare i år fattat beslut om totalramen för budgetåret 1997 kan ett slopande av dubbelbeskattningen ske först per den 1 januari 1998, vilket således är vårt förslag. Vi ser den framlagda propositionen om lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag som det första ledet i ett totalt slopande av dubbelbeskattningen, och vi anser att regeringen skyndsammast skall återkomma med ett förslag om detta. Vi motsätter oss att finansieringen av den partiella lättnaden för mindre företag skall finansieras med försämringar i avdragsrätten för periodiseringsfonder, och vi motsätter oss att riskavdraget slopas. Slutligen hemställer vi att alla tillväxthämmande inslag i reglerna för fåmansbolag slopas, och att regeringen återkommer med förslag om hur detta skall ske. Herr talman! Självfallet står jag bakom alla de moderata reservationerna, men yrkar för tids vinnande endast bifall till reservation 1.

Herr talman! I fråga om dubbelbeskattning av aktieutdelning har jag samma uppfattning som Erik Åsbrink - dvs. den som han gjorde sig till tolk för i en debattartikel i fjol. I den debattartikeln redogjorde han klart och tydligt för hur olämpligt det är med alla typer av selektiva insatser. Han skrev att för att undvika snedvridningar så bör reglerna vara lika för små och stora företag, för noterade och onoterade företag, för gammalt och för nytt kapital. Vill man ha fler jobb skall riskkapital självfallet inte beskattas dubbelt så hårt som pengar som t.ex. placeras i statsobligationer. Erik Åsbrink påtalade också hur dubbelbeskattningen givit signalen att det är bättre att låna än att investera egna pengar och hur följden blivit låg soliditet, hög skuldsättning och svårigheter för nya och expansiva företag att dra till sig kapital. Samtidigt har pengar låsts fast i gamla vinstrika företag med lägre tillväxtförutsättningar. Investeringskapitalet har inte hamnat där det skulle ha gjort mest nytta. Den enklaste lösningen är att ta bort dubbelbeskattningen i ägarledet. Jobben har blivit färre än de behövt bli. Jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Och skulden, Lisbeth Staaf-Igelström, till att jobben blivit betydligt färre än de behövt bli ligger tungt på Socialdemokraterna som återinförde dubbelbeskattningen efter valsegern 1994. Socialdemokraterna har tyvärr gjort dubbelbeskattningen till ett politiskt problem för sig själva och därmed satt sig i en knipa. Väljarna har nämligen itutats att slopad dubbelbeskattning är detsamma som att skänka pengar till kapitalägarna. Och Erik Åsbrink orkar inte som finansminister längre föra samma resonemang som han gjorde innan han kom in i regeringen - nämligen att det är fel att begära att de som bidrar med riskkapital till företag som växer och skapar jobb skall betala dubbel skatt. Socialdemokratiska regeringar har tyvärr ofta haft en djupt rotad ideologisk motvilja mot aktieägande och har därför på olika sätt straffbeskattat den sparmetoden. Att vara aktieägare i dag innebär dubbel skatt på utdelningar, skärpt förmögenhetsskatt på aktier och en realisationsvinstskatt som internationellt sett ligger högt. Faktum är att för många aktieägare räcker inte den utdelning de får till att betala skatten på aktieinnehavet. Det är ändå klart att vi från Folkpartiet liberalerna ser positivt på att regeringen nu ändå har insett att den dubbla beskattningen av aktier - först i företaget och sedan hos aktieägaren - bidrar till hämmandet av företagandet i Sverige och därmed försvårar uppkomsten av nya arbetstillfällen. Förslaget är dock otillräckligt, och räcker inte ända fram. Vi i Folkpartiet vill se en återgång till de regler som infördes av den borgerliga regeringen. Vi hade velat se ett omedelbart återinförande, och vi hade avsatt 3,1 miljarder kronor utöver regeringens förslag till detta. Nu avvisade dock riksdagens majoritet bestående av socialdemokrater och centerpartister vårt budgetförslag den 22 november. Jag kan därför inte yrka bifall till det yrkandet nu, men yrkar i stället bifall till reservation nr 1 till betänkandet. I den reservationen begärs att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett förslag om en generellt slopad dubbelbeskattning av bolagsinkomster. Man vet ju inte - regeringen kanske törs gå ett steg till. Vidare utvecklas i reservationen kraven på en översyn av reglerna för fåmansbolag i syfte att eliminera de tillväxthämmande inslagen i nuvarande regler om dessa bolag. Ett positivt företagarklimat är en förutsättning för reguljära jobb. Regeringens brist på genomtänkt företagarpolitik visar sig i förslaget att finansiera de selektiva skattelättnaderna för en del företag med skattehöjningar för andra, bl.a. genom att slopa riskkapitalavdraget i förtid. Den sammanlagda effekten innebär att en del företag får en skattelättnad, medan andra tvärtom får höjd skatt. Till den senare kategorin hör inte minst många enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. På två och ett halvt år har Socialdemokraterna höjt skatten på arbete med 51 miljarder kronor. Det är väl inte att undra på att man inte får bukt med arbetslösheten! Riskkapitalförsörjningen till nya innovationsföretag har varit ett problem under lång tid. Sedan något år finns en marknadsplats för placeringar och handel i sådana företag, Innovationsmarknaden. Sådana marknadsplatser är viktiga för att underlätta mötet mellan riskvilliga sparare och innovationsföretag vilka befinner sig i ett tidigt stadium i sin utveckling. Vi menar att systemet med riskkapitalavdrag bör finnas kvar och då även omfatta aktier som handlas på marknadsplatser av den typ som Innovationsmarknaden utgör. Dessutom är det viktigt att utdelning från dessa företag får undantas från dubbelbeskattning hos aktieägaren. Regeringens behandling av dessa företag riskerar annars att strypa dem. Ett tag tyckte jag att det såg ut som att utskottet skulle tänka till och ändra på propositionen i denna del, men icke. Varför, Lisbeth Staaf-Igelström, diskriminerar man just den typ av aktier som finns på Innovationsmarknaden? Nya snabbt växande företag avstår ofta från utdelningar och styrelsearvoden för att kunna få en snabb tillväxt. Men nu bromsas tillväxten ibland av stora skattebetalningar. Vi menar från Folkpartiets sida att man i sådana fall bör kunna ge uppskov med bolagsskatten så länge inga utdelningar sker. Det skulle verkligen underlätta situationen för denna typ av företag. Företag som vi måste få många av under de kommande åren. Utskottet har äntligen enats om ett tillkännagivande till regeringen om ett särskilt skatteavdrag för fiskare. Det är ett gammalt folkpartiförslag sedan 1987. Detta är mycket viktigt för att åstadkomma konkurrensneutralitet gentemot våra grannländer. Jag förutsätter nu att regeringen genomför detta med det snaraste. Annars hoppas jag att utskottet gemensamt sätter blåslampa på skatteministern. Många nya företag startas i hemmet. Skattereglerna för detta är mycket njugga, och vi anser att de bör ses över. Det får inte vara så att arbetslokal i egen bostad diskrimineras på det sätt som sker nu. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer jag undertecknat, men för att underlätta för kammaren yrkar jag bara bifall till reservation nr 1

Herr talman! När vi hade ärendet i utskottet uppstod en ganska stor och lång diskussion hur reservationer och särskilda yttranden skulle få göras. Detta är en proposition som har bäring på budget. Den lades fram i november efter budgeten, men den var med i budgeten med belopp och ett utrymme. När vi sedan behandlade propositionen i skatteutskottet visade det sig att vi skulle hålla oss inom ramarna när vi gjorde reservationer. Vänsterpartiets förslag är finansierat inom ramarna. Däremot föreligger en reservation från de borgerliga - Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Det är en väldigt underlig reservation.

Man kan naturligtvis som moderaterna och de övriga reservanterna hävda att budgeteffekterna kommer först år 1998. Men hade staten haft god redovisningssed som ledsnöre när förslag läggs fram, dvs. periodiserat kostnader och intäkter på ett sådant sätt som företag skall göra, hade detta fått effekter för 1997. Det intressanta är att reservanterna går ytterligare ett steg längre. De vill ha någon form av tillkännagivande till regeringen som innebär att man vill ytterligare försvaga budgeten med 8-10 miljarder. Jag menar efter den debatt som har varit under hösten att denna reservation inte skall få läggas fram här i kammaren. Jag har det som ett yrkande att denna reservation inte skall få läggas fram här i dag som en ren reservation. Jag menar att den kan accepteras som en motivreservation, men inte som en ren reservation. Går man med på kostnadsökningar eller minskade intäkter för staten men samtidigt inte är med och finansierar detta för man en politik som jag skulle vilja beteckna som plakatpolitik. Så till innehållet i propositionen. Vänsterpartiet har under lång tid ansett att en lättnad i dubbelbeskattningen för små och medelstora företag är motiverad. Vi har också haft uppfattningen att denna lättnad bör ske i företagarledet. Nu visar det sig att det inte är lätt med de internationella överenskommelser vi har att genomföra det i företagarledet. Vi blir därför tvingade att acceptera att man gör det i ägarledet. Det uppstår givetvis problem när man vill föra in litet främmande fåglar i systemet. Vi accepterar ett underlag som är framräknat på anskaffningen av aktierna. Men vi har svårt att se var det löneunderlagsbaserade utrymmet kommer ifrån. Det liknar mest konstruktioner i stil med olika bokslutsdispositioner. Jag tycker inte att det hör hemma när man diskuterar lättnader i kapitalbeskattningen på detta sätt. Dessutom innehåller förslaget en begränsningsregel. Man får inte ta med ett löneunderlag för de första 350 000 eller 360 000 kronorna, vilket diskriminerar de allra minsta företagen i förhållande till andra bolag. Skatteminister Östros har sagt att det är företag med 10-20 anställda som i första hand kommer att gynnas av detta, och så är det säkert. Men varför gör man inte någonting för de allra minsta? Då kommer vi till nästa problematik. Hur skall man finansiera det? Jo, det finansierar man genom att minska utrymmet för periodiseringsfonderna från 25 % till 20 %. Det kan jag acceptera om det hade hjälpt de företag som blir gynnade i sammanhanget, dvs. aktiebolagen. Men så är det inte; även enskilda firmor och handelsbolag drabbas. Det innebär att man beskattar enskilda firmor och handelsbolag hårdare för att ge en skattelättnad åt aktiebolagen. Jag har därför litet svårt att se logiken i det hela. Vi menar också att riskkapitalavdraget bör gälla svenska aktier. Precis som har sagts i debatten är det faktiskt sysselsättningen, arbetstillfällena, i landet som vi är intresserade av. Då bör man, menar vi, av statsfinansiella skäl bara medge avdraget för svenska noterade aktier. Jag är fullkomligt medveten om att det kan bli vissa gränsdragningsproblem när man skall avgöra vad som är en svensk noterad aktie. Men jag ser inte det som något oöverstigligt hinder. Företagsskatteutredningen ville ju från början faktiskt ha det på det sättet att det bara skulle vara svenska noterade aktier. Det intressanta är att man i Företagsskatteutredningen kom fram till att den här typen av lättnad inte ger några effekter. Man pekade också på att det inte bara är ett svenskt problem utan även ett internationellt problem. Man sade att skulle det göras något av generell karaktär som var enkelt så skulle det vara att sänka bolagsbeskattningen. Man menade alltså att man inte såg några som helst samband mellan den här typen av skattesänkning och sysselsättning samt ytterligare investeringar i företag. Det tycker jag är ganska intressant. Väldigt intressant är det naturligtvis också att höra moderaterna, höra Carl Erik Hedlund, säga att man skall slopa dubbelbeskattningen generellt. Företagsskatteutredningen tyckte inte ens att dubbelbeskattningen skulle slopas generellt. Som jag sade förut är det i så fall bolagsskatten man skall titta på. Nu finns ju det lilla problemet att vi redan har Europas lägsta bolagsskatt. Därför är det intressant att konstatera att Carl Erik Hedlund räknar upp alla negativa påverkansfaktorer när det gäller aktieägarna. Men han nämner inte att bolagsskatten faktiskt är Europas lägsta. Tar man hänsyn till det - och bolagsskatten är faktiskt på ett betydligt större belopp än vad utdelningarna är - så blir Sveriges lättnader när det gäller den lägre bolagsskatten i kronor räknat oerhört mycket större än i Carl Erik Hedlunds förslag. Han talar också om produktivt kapital. Om man gör det och sedan hävdar att dubbelbeskattningen skall slopas generellt tycker jag att man är litet snett ute. Vad har börsruschen för direkt påverkan på företagen? Om jag väljer att spara i aktier i stället, vad är det då som säger att jag på något sätt hjälper de enskilda företagen i deras kapitalanskaffning? Jag vet att ju större intresse det finns på börsen för aktier, desto lättare är det att gå ut i nyemissioner. Men för de flesta som sparar i aktier är det faktiskt ett sparande. Carl Erik Hedlund att Sveriges aktieägare, Sveriges aktiesparare, är missgynnade över tiden, under de senaste 15-50 åren? Har de fått en sämre avkastning efter skatt än vad andra sparare har fått rent generellt? Det är väl det som det handlar om när man förespråkar ett generellt slopande av dubbelbeskattningen. Anser Carl Erik Hedlund att allemansfondsspararna i landet är missgynnade? De har ju placerat i aktier och fått en exempellös utveckling under åren. Det räcker med att läsa alla broschyrer som vi får hem där man visar hur utvecklingen har varit för aktiesparandet. Anser Carl Erik Hedlund verkligen att dessa människor som har haft råd att satsa fullt belopp i fonderna från början är missgynnade? Det är ju precis det ni står här och säger. Ni vill ju subventionera det sparandet ytterligare i förhållande till annat sparande. Jag har svårt att se logiken i det resonemanget. Så till riskkapitalavdraget. Man har sagt: Nu slopas riskkapitalavdraget. Oj, oj, så hemskt! Men det ju en av de mest katastrofala skattereformer som har införts i det här landet! Jag skulle vilja fråga Carl Erik Hedlund och Isa Halvarsson: Hur många företag har över huvud taget utnyttjat riskkapitalavdraget och till vilka belopp? Anser ni att detta var ett bra förslag? Det finns ju statistik på det, och jag tänker låta er svara på den frågan. Alltså: Hur många har utnyttjat riskkapitalavdraget sedan det kom till och med vilka belopp? Det skall bli väldigt intressant att höra svaret. Isa Halvarsson säger: Vi har avsatt ytterligare Det kommer inte att räcka särskilt långt om ni skall slopa dubbelbeskattningen fullt ut. Det kommer inte heller räcka eftersom ni säger nej till periodiseringsfonderna generellt. Vänsterpartiet har en mer sansad syn. Vi säger nej till en sänkning i fråga om periodiseringsfonderna från 25 % till 20 % när det gäller enskilda firmor och handelsbolag. De blir ju annars väldigt missgynnade med det här förslaget. Slutligen har vi problemet med kapitalanskaffning till små och medelstora företag. Det kan som jag har sagt vara ett problem. Samtidigt är det ju intressant att konstatera vad som skedde när ett relativt sett litet företag, ett dataspelsföretag, gick ut och sökte kapital på marknaden. Vad hände? Det är övertecknat 20 gånger! Det visades på TV häromdagen. Vad ger det för signaler? Är det då generellt sett ett skatteproblem? Eller är det kanske ett framtidsproblem för företagen, detta att kunna visa sin eventuella framtida lönsamhet? Är det inte snarare på den sidan som vi skall försöka arbeta? Skall vi inte snarare se till att det skapas en efterfrågan i samhället så att företagen gynnas på det sättet? När det gäller små och medelstora företag finns det, som sagt, i vissa avseenden positiva effekter av ett slopande av dubbelbeskattningen. Men man skall inte gå så långt som reservanterna i reservation nr 1 är beredda att göra och slopa dubbelbeskattningen rent generellt. Då är man inte ute efter att gynna företagen. Då är man ute efter att gynna kapitalägare för att de skall få en ännu mer exempellös utdelning på sina pengar än vad de har fått under de senaste 40-50 åren. Jag skulle vilja höra Carl Erik Hedlund svara på min fråga. Anser han att aktiesparandet har missgynnats under de senaste 50 åren i landet? Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna nr 2
Jag vill vädja till kammarens ledamöter att respektera de angivna taletiderna. Det har under den senaste veckan förekommit en rad överskridanden av de taletider som ledamöterna själva har angett. Det går icke att planera om vi inte håller tiderna.
Herr talman! Jag känner mig inte träffad av det. Jag hade 15 sekunder till godo. Per Rosengren hade en kanonad av frågor, och jag klarar inte att besvara allihop inom den utsatta tiden. Jag skall ta två frågor. Den första rör den i och för sig intressanta diskussionen om statens sätt att redovisa inkomster, intäkter, budgetteknik och sådant. Jag tycker inte att det hör hemma i diskussionen om det här betänkandet. Jag kan bara konstatera att vi som är reservanter har tillämpat samma princip som staten gör i sin budget. Vi har sagt att vi tycker att dubbelbeskattningen skall slopas från 1998. Per Rosengren vet mycket väl att i moderaternas förslag om ekonomisk politik som vi har lagt fram och som vi inte har fått gehör för i kammaren var detta finansierat till hundra procent. Men nu är tekniken som den är. Vi får återkomma 1998. Vi hoppas att det då finns en större uppslutning i riksdagen för vårt förslag. Det här betänkandet är ju ett litet steg framåt, så det finns kanske möjligheter för det. Sedan till frågan om aktiesparandet har varit missgynnat och detta med företag och företagande. Det beror helt och hållet på vilken utgångspunkt man har och om man tror på enskilt ägande och att det är företagare av kött och blod som skapar detta eller om man tror att det är institutioner. Jag tror att det är de enskilda människorna och enskilda företagarna. Det är där kreativiteten finns. Då kan det inte vara rätt att det kapital som man utsätter för risk skall beskattas hårdare - dubbelt upp - än om man köper statsobligationer eller sätter in pengarna på en bank som har staten som garant. Detta är fel. Sedan är det en helt annan sak att börskurserna har stigit under en period. Men samtidigt, Per Rosengren, har vi faktiskt haft ett antal konkurser i börsnoterade bolag och även i onoterade bolag. Det är medaljens baksida. Konkursstatistiken brukar ju Per Rosengren kunna i andra sammanhang.
Herr talman! Jag hade accepterat den här reservationen om det hade varit en motivreservation, eftersom det är motiv ni framför. Ni lägger en ren reservation, trots att vi i skatteutskottet var ganska eniga om att det skulle handla om en motivreservation. Sedan kommer betänkandet, och plötsligt ligger den där som en ren reservation, trots att innehållet i den här motivreservationen, som jag egentligen vill kalla den, faktiskt urholkar statens finanser med 10 miljarder. Ni går med på minskade intäkter för staten men inte på motsvarande finansiering efter det att era ramar de facto har fallit. När det gäller börskurser och enskilda företagare håller jag med Carl Erik Hedlund. Jag anser också att detta handlar om de enskilda företagarna. Men vad har det med alla andra placerare på börsen att göra. Har jag köpt aktier i Nordbanken eller i SE-banken har utvecklingen av börskursen där varit ganska bra. Det är inte bara under de senaste åren som börskurserna har varit bra. Under de sista 40-50 åren har ju aktiesparandet varit, om inte en guldgruva så i alla fall den absolut bästa sparformen. Det hoppas jag att vi kan vara eniga om. Varför skall man då ytterligare skattesubventionera det i förhållande till annat sparande? Konkursstatistiken är inte rolig. Den är roligare nu i och med att antalet konkurser minskar, men samtidigt är det ofta små och medelstora företag som drabbas av konkurser. Här har vi då möjlighet att göra något åt detta genom de selektiva åtgärder som vi går med på i detta förslag. Varför skall man blanda in löneunderlaget? Varför skall man ta med en sådan främmande fågel när man diskuterar riskkapital? Vad har ett företags löneunderlag med saken att göra? Varför skall man dessutom undanta de allra minsta aktiebolagen från möjligheten att använda sig av löneunderlaget? Det går ni ju med på.
Herr talman! Jag vet inte om det för så särskilt långt att fortsätta den här diskussionen. Jag märker att vi har två helt olika utgångspunkter. Per Rosengren pratar om företag. Jag pratar om företag och företagare. Aktiebolagsformen är ju ett sätt för ett företag att få flera aktieägare, fler intressenter, som man kan jämställa med företagare. Det behövs ju ett riskkapital. Det här är ju elementärt. Egentligen är det genant att ta upp tiden med detta. Alla som äger bör ju behandlas på ett likartat sätt. Det finns en risk i detta. Då säger Per Rosengren: Varför skall vi ytterligare gynna detta? Men det är ju inte gynnat. Det är som är gynnat om något är väl det som är enkelbeskattat, vilket är det naturliga. Ge mig ett enda motiv till varför vi skall beskatta detta två gånger! Varför skall riskkapital beskattas två gånger? Det är detta som är den relevanta frågan. Det andra hör inte till debatten.
Herr talman! Skillnaden mellan mig och Carl Erik Hedlund är att jag har ett företagarperspektiv och Carl Erik Hedlund har ett typiskt placerarperspektiv på detta. Det är placeraren som skall gynnas. Jag har ju försökt förklara för Carl Erik Hedlund att vi går med på detta för de små och medelstora företagen. Det som de har insatt i kapital skall också kunnas ges i form av enkelbeskattad utdelning. Vi är helt överens där, men ni vill ju gå ett steg längre. Köper jag aktier i Nordbanken vill ni att jag skall bli skattebefriad för hela utdelningen. Det är ju det ni vill. Det är det som är skillnaden. Det är det som dränerar statsfinanserna med upp till 8-10 miljarder i förhållande till liggande förslag. Det är ju därför ert förslag inte på något sätt är riktat och har spetsen mot företagare och företag utan mot kapitalplacerare. Det är dem ni är ute efter att gynna. Ni bryr er inte om den lille företagaren. Det har ni visat förut när det gäller regler för enskilda firmor och handelsbolag. Jag frågar ytterligare en gång: Varför undantar ni de allra minsta aktiebolagen från löneunderlaget om ni nu tycker att löneunderlagsprincipen är bra? Det vill naturligtvis inte Carl Erik Hedlund svara på. Varför undantar ni de allra minsta? Det visar litet grand vilket perspektiv ni har. Ni är inte intresserade av att gynna de allra minsta företagen. Ni har ett helt annat perspektiv, nämligen placerarperspektivet.
Herr talman! Jag tycker att den här budgetprocessen är nog komplicerad som den är utan att Per Rosengren skall behöva krångla till den än mer. Vi var mycket noga när vi utformade de här reservationerna i skatteutskottet. Vi hade också diskussioner med kammarkansliet. Per Rosengren blandar faktiskt ihop betänkanden. Det var aldrig tal om att detta skulle vara en motivreservation. Vi talade om att det kunde vara motivreservationer i nästa betänkande som vi skall diskutera. Det handlar om omräkningstalen. Som oppositionsparti måste man ändå lita på de siffror som kommer från Finansdepartementet och regeringen. I den proposition som vi har fått, som heter Lättnader i ägarbeskattning i små och medelstora företag, finns det på s. 52 en tabell som visar budgeteffekter. Där kan man klart och tydligt se att när det gäller begränsning av periodiseringfonder står det 0,00. Det har vi att rätta oss efter. Reservation nr 1 är perfekt utformad.
Herr talman! Det var inte så. När vi hade kammarkansliet uppe hos oss, diskuterade vi just detta. Då framgick med all önskvärd tydlighet att Moderaterna bl.a. nöjde sig med en motivreservation vad avser det här betänkandet. Men vi hävdade att vi skulle ha en ren reservation, eftersom vi hade finansierat detta inom gällande ramar. Det står alldeles klart. Att vi sedan vid samma sammanträde eller ett senare sammanträde också diskuterade motivreservationstexter i samband med fastighetstaxeringen stämmer. Men vi var också inne på motivreservationer i det här fallet. I nuvarande läge dränerar ni faktiskt budgeten med 8-10 miljarder, eftersom ni vill att detta skall genomföras 1998. Ni säger ja till en minskad intäkt, men ni säger nej till finansieringen av denna. Jag vill fråga Isa Halvarsson: Tycker Isa Halvarsson att det är bra att man har ett löneunderlag som undantar de allra minsta aktiebolagen från detta?
Herr talman! Nej, jag tycker inte att det är bra. Det är mycket av det här som inte är perfekt, men det är en bit på vägen. Jag tycker inte heller om alla Vänsterpartiets försämringar. Per Rosengren pratar om att bolagsskatten är så låg i Sverige. Näringslivets Ekonomifakta har räknat ut att Sverige ligger högst när det gäller skatter. Bolagsskatten ligger i kronor räknat högre än i de övriga länderna med undantag för Belgien. Trots den här låga skattesatsen är det faktiska skatteuttaget i Sverige högre än i de andra länderna. Även det belopp som krävs för att täcka ägarens kapitalinkomst är högre i Sverige än i andra länder. Så om summan av bolagsoch kapitalinkomster uttrycks som index med det land som har lägst skatteuttag, nämligen Frankrike, som måttstock framgår det att bolagsskatt och ägarens kapitalinkomstskatt är 2,5 gånger så hög i Sverige som i Frankrike. Det handlar om ägare till företag.
Herr talman! Isa Halvarsson säger att det här är "en bit på vägen". Ja, det är en bit på vägen om man vill gynna kapitalplacerare på det sätt som Folkpartiet och Moderaterna tydligen vill göra. Det är intressant att Isa Halvarsson talar om skatter i kronor räknat. Kan det bero på att vinsterna i svenska företag i så fall är högre? Det är ju trots allt bolagsskattesatsen som är det intressanta. Sedan kan vi diskutera hur man har kommit fram till vinsten med hjälp av bokslutsdisposition osv. I det sammanhanget ligger Sverige någonstans i mitten i Europa när det gäller möjligheten till avsättning, bl.a. med hjälp av periodiseringsfonder. Det intressanta är att även Folkpartiet har det här placerarperspektivet. Isa Halvarsson tycker inte om Nej, vi riktar in oss på företagarperspektivet. Vi försöker titta på de allra minsta och se till så att all lagstiftning gynnar de minsta företagen, eftersom det är där tillväxtmöjligheterna finns. Ni är fortfarande mer inriktade på storföretag. Det är alldeles klart att det är det ni vill, att ni är inriktade på storföretag och kapitalplacerare. Jag vill också erinra om att våra synpunkter faktiskt ligger betydligt närmre Företagsskatteutredningen än förslagen från något annat parti här i kammaren. Vi har analyserat situationen utifrån Företagsskatteutredningens förslag. Den utredningen har kommit fram till att det här över huvud taget inte är något bra förslag. Det finns andra modeller, som säkert är mycket bättre.

Herr talman! Det är intressant att höra att vi uppenbarligen i den här debatten trampar på en för Per Rosengren ideologiskt sett mycket öm tå. Den är så öm att han vill ifrågasätta oppositionens möjlighet att reservera sig. Det är klart att om ideologin har svårt att stämma överens med verkligheten finns det kanske anledning att trassla med regelverket, att se till att man helst enbart får lägga fram sina egna förslag och att försöka undvika den opposition som kan vara knepig. "Ett placerarperspektiv" är ett nytt uttryck som har använts här i dag, och detta är något som det inte skulle vara tillåtet att slå vakt om. Per Rosengren, finns det inga placerare så finns det inga investerare, finns det inga investerare så finns det ingen produktion, och finns det ingen produktion så finns det ingen sysselsättning i Sverige. Med detta har vi ett bekymmer i dag, och det är viktigt att också ett parti som Vänsterpartiet förstår det sambandet. Herr talman! Det svenska skattetrycket ligger på ca 52 % av BNP. Kristdemokraterna anser att detta är alldeles för högt. Det bör inte överstiga 50 %, och i takt med en tillförlitlig budgetbalans måste det sänkas ytterligare. Dock måste behovet av finansiering av vård och omsorg noga beaktas i sammanhanget. Det är vår målsättning att tillgängligt utrymme för skattelättnader bör riktas till förmån för näringslivet och sysselsättningen. Sänkta skatter eller avgifter för svenskt näringsliv förbättrar vår relativa konkurrensförmåga på exportmarknaden och skapar därmed nya jobb i Sverige, något som i dag rimligtvis måste vara ett prioriterat mål. Herr talman! Då man träffar småföretagare för att diskutera deras ekonomiska situation tas nästan alltid frågan om riskvilligt kapital upp. Ofta framförs behovet av statliga kreditgarantier för att erhålla banklån. Det egna ägarkapitalet är naturligtvis den allra bästa grunden för investeringar och annan utveckling av ett företag. Därför är det också viktigt att det finns tillgängligt aktiekapital som fungerar. Det borde vara en självklarhet också i Sverige att inte dubbelbeskatta aktieutdelning från något företag i dessa tider då samhället mer än någonsin behöver nya jobb i näringslivet. Vi kristdemokrater välkomnar därför regeringens steg att börja avvecklingen av denna dubbelbeskattning. I lika hög grad beklagar vi att regeringen inte låter reformen omfatta alla aktiebolag. Viljan till regleringar och gränsdragningar mellan huruvida företagen är noterade eller inte kommer att ställa till problem. Det kommer att finnas en dragning mot att inte vara noterad, eftersom det ger fördelar utdelningsmässigt. Detta blir ännu en konstlad reglering på en marknad som mår bäst av konkurrensneutralitet. Vi kan också konstatera att regeringen inte förnekar sig. Det man ger med ena handen drar man in med den andra. Detta visar sig genom begränsningarna i rätten till avdrag för avsättning till periodiseringsfond och genom att det s.k. riskavdraget slopas. Detta visar att regeringen och utskottets majoritet är helt obekymrade om det totala skattetrycket för näringslivet. Kristdemokraterna anser att de personer som köper nyemitterade aktier i onoterade bolag skall ha möjlighet till skattereduktion, dvs. riskkapitalavdrag, även i fortsättningen. Vi anser att avdragsrätten skall gälla investeringar upp till en nivå på 300 000 kr, och avdraget skall kunna ske lika väl mot inkomst av kapital som mot inkomst av tjänst. Riskkapitalavdraget skall ses som en kompensation för den större risk det innebär att köpa aktier i små, onoterade bolag. Vi anser att riskkapitalavdraget skall vara permanent och inte tillfälligt. Herr talman! Det finns många stimulansåtgärder som bör göras för att skapa tillväxt i svenskt näringsliv. Sverige har också en onormalt stor export av patent och uppfinningar, som exploateras i andra länder och skapar arbetstillfällen där. Detta är inte fel, men eftersom andra tänker på sig kanske vi måste tänka på oss genom att försöka få dessa patent exploaterade i Sverige i stället. För att stimulera detta föreslår vi kristdemokrater att royaltyintäkter befrias från skatt de två första inkomståren. Därefter bör dessa behandlas som kapitalinkomster i skattehänseende. I detta sammanhang vill jag också ge vårt stöd till förslaget i motion Sk354, att regeringen bör se över skattebestämmelserna så att arbetslokaler i eller i anslutning till den egna bostaden inte skall diskrimineras skatteekonomiskt jämfört med om man hyr lokal i annan fastighet. Herr talman! Slutligen vill jag understryka att vi kristdemokrater välkomnar varje steg i rätt riktning. Vi ser gärna att regeringen läser våra motioner litet mera, så kanske insikten kan öka och därmed viljan till förändring stimuleras. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 7, men vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer även om jag inte här kommer att begära votering med anledning av samtliga.
Herr talman! Jag anklagas för att ifrågasätta oppositionens rätt att skriva reservationer. Nej, det gör jag inte, men jag tycker att det är ett väldigt underligt spel att reservera sig när man i princip underfinansierar ett förslag med 8-10 miljarder. Jag kan väl travestera de Gaulle och säga: Oppositionen, det är jag. När det gäller den här propositionen är ni ju med på regeringens förslag. Ni är ingen opposition vad gäller själva förslaget till lättnader. Ni går ju med på det, accepterar det. Den som opponerar i sammanhanget, det är faktiskt jag. Holger Gustafsson! Vård och omsorg behöver 10 15 miljarder. Ni är beredda att subventionera aktieägarna med 8 miljarder. Det är ungefär samma belopp - ja, inte riktigt, men nästan. Det är precis det det handlar om. Det skall bli ytterst intressant att i ert budgetförslag för 1998 se hur ni finansierar dessa 8 10 miljarder, samtidigt som ni skall skicka ut 10-15 miljarder till kommuner och landsting, pengar som de behöver och som ni säger att ni värnar om. Det är inget nytt att vi hävdar att det finns ett placerarperspektiv och ett företagarperspektiv. Det har vi gjort sedan 1993 eller 1994. Vi har företagarperspektivet, ni har placerarperspektivet. Ni hävdar att det inte finns placerare på marknaden. Titta på dataspelsföretaget som gick ut häromdagen - emissionen blev tjugo gånger övertecknad, därför att det förväntas att aktierna skall öka i värde väldigt snabbt. Vad hände när Nordbanken gick ut och skulle delprivatiseras? Aktierna blev åtta-tio gånger övertecknade. Folk som ville köpa aktierna hade ingen möjlighet. Titta hur börskursen för Nordbanken har varit sedan dess! Anser Holger Gustafsson att de som köpte aktier i Nordbanken eller S-E-banken när den senast gick ut är missgynnade?
Herr talman! Jag kanske är något mer ödmjuk än Rosengren, som anser sig själv vara oppositionen i Sveriges riksdag. Men jag vill ändå försöka medverka till att Per Rosengren och hans närmaste förstår att skall vi klara vård och omsorg - som är ett av de allra viktigaste politiska målen för oss kristdemokrater - gäller det att se till att näringslivet fungerar, inte bara som det gör i dag utan att det fungerar bättre, så att vi kan få fart på verksamheten. Då måste det också finnas så billiga pengar som möjligt för investeringar, så att vi kan få människor i arbete och sysselsättning. Det betalar den viktiga verksamhet som vi vill bedriva i kommuner och landsting. Vill Per Rosengren titta närmare på finansieringen av detta kan han göra det i vår budget. Det är bara att läsa det - det kan han göra i dag.
Herr talman! Vi vill också ha ett näringsliv som fungerar. Vi anser också att det är inom den privata sektorn som utvecklingen måste ske. Men om jag köpte Nordbankens aktier för 85 kr när Nordbanken gick ut och om de i dag har gått upp till 210 kr - vad har det då haft för inverkan på riskkapitalmarknaden? Är det motiverat att utdelningen på dessa aktier skall vara skattefri? Det är ju det ni vill åstadkomma. Tycker Holger Gustafsson att det är riktigt? Borde jag inte nöja mig med den tillväxt som sker i aktierna? Det är det som kommer att bli det stora hålet i er budget - 8-10 miljarder. Tycker Holger Gustafsson att det är motiverat i dagens statsfinansiella läge? Ni hade väl inte med dessa 8-10 miljarder i er budget? I så fall har jag läst den dåligt - jag har nämligen läst den. Jag har inte sett att ni hade med de 8 Ungefär samma belopp behövs inom vård och omsorg - jag återkommer till detta. Tycker verkligen Holger Gustafsson att det är en riktig prioritering att gynna aktieägandet i så stor utsträckning, när man vet att det finns oerhört många andra sektorer i samhället som behöver de här pengarna betydligt bättre? Företagsskatteutredningen har dessutom konstaterat att det här inte får någon effekt på näringslivet. Holger Gustafsson kanske skulle läsa Företagsskatteutredningens betänkande litet mer än sin egen budgetmotion!
Herr talman! Per Rosengren kan naturligtvis snickra väldigt mycket på olika tankar på placeringar och annat. Jag tror att det är betydligt enklare än så. Det är i dag inte bara stora institutioner som placerar pengar i näringslivet och kapitalklippare som är intresserade av hög räntabilitet. Det är väldigt mycket vanliga människor, som vill kunna känna en trygghet. Man är inte lika säker när man placerar i aktier som när man placerar på bank, men man skall inte behöva bli dubbelbeskattad. Detta är ett större risksparande, och då skall man inte bli överbeskattad i jämförelse med att sätta in pengarna på ett konto i en bank. Denna enkla ekvation måste vara tydlig i samhället, så att de många människorna får ett engagemang för näringslivet och dess funktion. Det är därför vi driver den här frågan.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 13 och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet behandlar propositionen Lättnader i ägarbeskattning i små och medelstora företag och de motioner som har väckts i ärendet samt ett antal motioner om företagsbeskattning som väckts under den allmänna motionstiden. Med anledning av motionsyrkanden om yrkesfiskare föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen om den fortsatta beredningen av frågan om yrkesfiskarnas konkurrenssituation i förhållande till yrkesfiskare i andra länder. Herr talman! Som en följd av den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet ökade arbetslösheten och många företag gick i konkurs. Sysselsättningen i tillverkningsindustrin sjönk kraftigt, och när konjunkturen vände uppåt ökade sysselsättningen endast i begränsad omfattning. Det har bidragit till att arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå. Detta visar att ett näringsliv dominerat av stora företag - som det svenska är - är sårbart för kraftiga störningar i ekonomin. Därför anser vi socialdemokrater att det är viktigt att befintliga småföretag ges förutsättningar att växa och att fler företag startas inom tillväxtbranscher. Mycket har redan gjorts för att nå detta syfte. Bl.a. har riksdagen beslutat om en reduktion av arbetsgivaravgifterna med 5 %, och reduktionen har getts en sådan utformning att den blir av särskild betydelse för de mindre företagen. En kvittningsrätt har införts som gör det möjligt att kvitta förluster i ett nystartat företag mot inkomster som företagaren får av förvärvsarbete. Vidare har regeringen tillsatt en särskild utredare för att utvärdera och se över regelsystemet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Och nyligen har riksdagen beslutat om ändring av reglerna om räntefördelning och expansionsmedel, för att underlätta generationsskiften i enskild näringsverksamhet. Dessutom kommer småföretagarna att få enklare skatteuppbördssystem när de s.k. skattekontona införs. Ett viktigt mål för den socialdemokratiska skattepolitiken är ett bra företagsklimat. Vi har traditionellt månat om näringslivets villkor, och Sverige har, om vi ser det internationellt, en mycket förmånlig företagsbeskattning. Nu tar vi ytterligare ett steg på skattepolitikens område, i syfte att få de små och medelstora företagen att växa och därmed främja investeringar och öka sysselsättningen. Detta steg består av en lättnad i beskattningen av utdelning och reavinst på aktier i onoterade svenska och utländska företag. Förslaget innebär att ett visst utrymme beräknas varje år och att utdelning inom detta utrymme undantas från beskattning hos aktieägaren. En förutsättning är att aktierna ägs av en fysisk person eller ett dödsbo som skall ta upp utdelning och reavinst som intäkt av kapital. Skattebefrielse som inte utnyttjas ett år kan sparas för att senare utnyttjas vid beskattning av reavinst. Lättnaden ges en övergångstid på tio år när bolaget noterats på officiell lista - detta för att de onoterade bolagen inte skall undvika notering. Kostnaden beräknas till ca 3,5 miljarder kronor. Från flera av oppositionspartierna har man synpunkter och andra förslag på detta viktiga steg. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna anser att förslaget är otillräckligt och vill att skattelättnaden skall omfatta alla aktiebolag. Vi socialdemokrater delar inte denna uppfattning och det finns flera skäl till detta. För det första blir det mycket dyrbart - ca 7,5 miljarder kronor på årsbasis. För det andra kommer det inte att ge den positiva effekt på sysselsättningen som det borde till denna kostnad. Kort sagt - "dä kôster mer än va dä smaker", som vi säger hemma i det sköna Värmeland. Vi socialdemokrater anser att vi skall använda våra ekonomiska resurser på det bästa sättet, och då är det vår bestämda uppfattning att skattelättnaden skall riktas mot de små och medelstora företagen, som inte har tillgång till kapitalmarknaden och ofta har svårt att få riskkapital. De kommer med detta förslag att få sänkta investeringskostnader, vilket i sin tur leder till ökade investeringar och därmed ökad sysselsättning. När jag har läst de övriga reservationerna har jag fått intrycket av en önskelista, eller skall jag kalla det överbudspolitik, från Moderata samlingspartiets sida. Bl.a. vill man inte göra inskränkningar i avdragsrätten för avsättning till periodiseringsfond. Man vill ha kvar riskkapitalavdraget med ett högre avdragsbelopp. Man vill ha en nuvärdesavskrivning, och man vill att skatt på royalty på uppfinningar skall tas bort de två första åren. Herr talman! Jag skall kommentera några av önskelistans punkter. Riskkapitalavdraget tillkom som en provisorisk åtgärd i avvaktan på permanenta åtgärder för att stimulera de små och medelstora företagens försörjning med riskkapital. Nu kommer skattelättnaden i stället, och detta innebär att riskkapitalavdraget kan slopas. När det gäller nuvärdesavskrivningen anser vi socialdemokrater att en sådan inte skall införas eftersom det skulle utgöra ett komplicerat inslag i vårt skattesystem. Det skulle kunna utnyttjas för skatteplanering och skatteundandragande, och det skulle även utgöra en särlösning på skatteområdet som avviker markant mot omvärlden. Nej, Moderaternas skattepolitik är inte trovärdig när man beaktar julveckans önskelista - eller deras motionsförslag från förra året, där man föreslår att skattekvoten sänks till 40 % av BNP. Det skulle innebära en skattesänkning med ca 250 miljarder kronor. Jag undrar just hur ett sådant samhälle skulle se ut! Så vill jag ta upp några av Vänsterpartiets förslag. Även de har en önskelista, men det är inte så ovanligt när det gäller detta parti - det verkar ju alltid ha god tillgång till pengar. Det första gäller att man inte vill att löneunderlaget skall beaktas i förslaget. Denna synpunkt, herr talman, gör mig förvånad, och jag har svårt att förstå den. Att få räkna med löneunderlaget är ju en viktig del i stimulansen för nyanställningar, och att denna del skall få beaktas anser vi vara nödvändigt med tanke på de personalintensiva företagen. Vidare anser Vänsterpartiet att enskilda firmor och handelsbolag även i fortsättningen skall ha rätt att göra avdrag med 25 % vid avsättning till periodiseringsfond. När det gäller avsättningen till periodiseringsfond har vi socialdemokrater bedömt att 20 % av inkomsten fem år i följd måste anses som ett väl tilltaget reserveringsutrymme. Vidare är en sänkning av avdragsutrymmet nödvändig för att vi skall kunna finansiera det förslag som vi nu behandlar. Herr talman! Redan i dag är Sverige ett bra land för företagsamhet, och antalet nya arbeten i små och medelstora företag har ökat kraftigt. Det är en positiv utveckling, som skall stärkas än mer genom en socialdemokratisk politik innehållande en skattepolitik för tillväxt, kompetensutveckling, innovationsstöd, kapitalförsörjning och företagsstöd. Herr talman! Jag vill också kommentera litet av Carl Erik Hedlunds inlägg. Han gjorde en jämförelse mellan vårt skattetryck och det i övriga länder. Jag vill då ställa en fråga till Carl Erik Hedlund: Har dessa länder en väsentligt lägre arbetslöshet än vi har? Vi har Europas bästa bolagsskatt i vårt land. Jag kan tala om för Carl Erik Hedlund att det i dag startas ungefär hundra nya företag varje dag. Jag tycker att det är fantastiskt. Skall man tro Svenska Arbetsgivareföreningens hemsida på Internet har Sverige i år fått drygt 50 000 nya företag. Anser Carl Erik Hedlund att det är så dåligt utifrån den politik som vi socialdemokrater för i Sverige? Jämför med vad som skedde under den borgerliga trepartiregeringens tid Carl Erik Hedlund sade också: När vi kommer tillbaka 1998 skall vi se över skattelagstiftningen. Jag må säga att jag hoppas att det aldrig händer. Spåren av det som hände 1991-1994 i vårt land förskräcker verkligen. När det sedan gäller lagstiftningen tycker jag att Carl Erik Hedlund slår knut på sig själv. I ena andetaget sade han att det var en bra lag, och i andra andetaget var det en dålig lagstiftning. Jag tycker att Carl Erik Hedlund skall förklara sig litet närmare och bestämma sig för vad han anser om den här lagstiftningen.

Herr talman! Jag tycker inte att den här lagen är bra, och det sade jag inte heller. Men jag tyckte att det var bra att Socialdemokraterna äntligen har insett att det finns ett samband mellan beskattning av riskkapital och företagande. Som ett första led i ett totalt avskaffande av dubbelbeskattningen har vi valt att stödja det här förslaget. Men jag sade samtidigt att det var en halvmesyr. Sedan frågar Lisbeth Staaf-Igelström mig om de hundra nya företagen och den statistiken. Hon sade att det är väl inte så dåligt utifrån den politik som Socialdemokraterna för. Nej, men det skulle ha varit mycket bättre om det förts en annan politik i det här landet. Då tror jag att vi skulle ha betydligt mer nyföretagande. I Dagens Nyheter i dag har Nils Lundgren, som ju betraktas som en socialdemokratisk ekonom, skrivit att Sverige blir kvar i botten och får finna sig att förbli bland de mindre bemedlade kusinerna i EU-familjen. Så här avslutar han sin artikel: "I väntan på nästa ekonomiska kris och de reformer som en sådan kan göra politiskt möjliga, lär vi få nöja oss med att vara kanske inte direkt fattiga, men dock mindre bemedlade, kusiner i EU-familjen. Vid ingången till ett nytt århundrade präglas vårt land inte av det slags djärva reformvilja som skulle krävas för att föra oss tillbaka till toppen. Vi får ta nationalsångens ord som motto och fortsätta att trona på minnen från fornstora dar." Vi vill ändra på detta! Vi vill göra en radikal förändring av politiken, inte minst på det område som vi nu diskuterar. Vi kan inte straffbeskatta riskkapital, för då får vi inga nya företag i den utsträckning som behövs för att få tillbaka tillväxten och därmed sysselsättning - och för att därmed garantera demokratin. Vi lever farligt nu.
Herr talman! Carl Erik Hedlund säger att han vill lägga om till en annan politik. Jag utgår då från att det handlar om den politik som fördes under åren 1991 1994. Som jag sade tidigare förskräcker spåren av den politiken. Under de åren gick över 50 000 företag i konkurs och 450 000 arbetstillfällen försvann. En sådan politik vill vi inte ha tillbaka i vårt land. När det gäller att ni helt vill avskaffa beskattningen av aktier skulle det kosta 8 miljarder kronor. Vi socialdemokrater anser att vi kan använda de pengarna på ett annat och bättre sätt, Carl Erik Hedlund.
Herr talman! Budgetmässigt kostar det 8 miljarder eller något i den storleksordningen; det är en sak. Men man måste ju se på både kostnader och vad man kan få ut av det hela. Varför tror Lisbeth Staaf-Igelström att våra grannar Norge och Finland, för att ta två, avskaffar dubbelbeskattningen? Jo, därför att de vill stimulera företagandet. De har insett att det finns ett samband mellan riskkapital och företagande. Och det har ju också Socialdemokraterna nu gjort! Det är ju därför man har lagt fram den här propositionen. Det är därför vi diskuterar det här betänkandet, som snart skall godkännas av riksdagen. Det beror på att ni har gjort den här kopplingen, vars existens ni tidigare har förnekat. Visserligen inskränker ni er till de mindre och medelstora företagen, men det gäller ju också, i kanske ännu högre grad, litet större företag som måste gå ut och få riskkapital från fler personer. Där finns det i minst lika stor utsträckning ett behov av detta. Varför, tror Lisbeth Staaf-Igelström, har man i Finland och Norge slopat dubbelbeskattningen?
Herr talman! Vi socialdemokrater anser att den stimulans riksdagen nu beslutar om är tillräcklig för att öka sysselsättningen i små och medelstora företag. När det gäller de stora företagen har vi redan i dag en mycket bra bolagsbeskattning som vi anser vara tillräcklig. Det är i de små och medelstora företagen som de nya arbetstillfällena kommer, och därför skall de ha den här stimulansen.
Herr talman! Till skillnad från Per Rosengren och Vänsterpartiet har jag redan sagt att vi välkomnar det här steget. Även om det är ett litet steg är det ändå i rätt riktning. Jag vill ställa en mycket kort fråga till Lisbeth Staaf-Igelström. Kan vi förvänta oss att det kommer fler steg i den rätta riktningen, även om de är små? Jag frågar därför att jag tror att det är ett mycket viktigt besked som kanske skulle kunna skapa ytterligare nya arbetstillfällen i vårt land.
Herr talman! Vi socialdemokrater jobbar mycket aktivt för att se till att vi kan öka sysselsättningen i vårt land. Det här är ett steg som vi kommer att fatta beslut om i dag. Med största sannolikhet kommer det flera steg framöver, men vad de innehåller i nuläget kan jag inte svara på just nu.
Herr talman! Ibland blir man faktiskt litet konfunderad och kanske också litet besviken när man hör debattörer här i kammaren. Lisbeth Staaf-Igelström säger att jag har en önskelista. Jag vill gå in och spara 1,1 miljarder i det liggande förslaget, och jag vill använda en halv miljard av detta till att inte göra skatteskärpningen för handelsbolag och enskilda firmor. Vari ligger önskelistan där? Lisbeth Staaf-Igelström var också inne på de här fem procenten på ett löneunderlag upp till 600 000 och på egenföretag upp till 180 000. Vi är också inne på det. Vi har lagt fram förslag om att detta skall begränsas till företag med mindre än 20 anställda. Vi anser inte att Volvo, Asea Brown Boveri, Ericsson m.fl. behöver denna lättnad. Vi vill använda de här pengarna, i det här fallet 400 miljoner, till att ta bort sjuklöneperioden för de allra minsta företagen. Jag undrar, Lisbeth Staaf-Igelström: Vari ligger vår önskelista i det föreliggande förslaget? Vi har ju finansierat allt fullt ut. Beträffande en av de andra frågor som behandlas i propositionen förespråkar vi en återgång till en bolagsskatt på 30 %.
Herr talman! När Per Rosengren inledde med att han kände sig litet besviken på mitt anförande trodde jag först att det berodde på min hesa röst, men jag fick klart för mig att det inte var så. Önskelistan, Per Rosengren, finns i reservation nr 4 om nivån på skatteuttaget i företagssektorn. Där raddar Vänsterpartiet upp en hel del saker som det vill göra, och jag tycker att det är en önskelista. Vi har behandlat dessa förslag nyligen här i kammaren och avslagit dem, och det har inte tillkommit något väsentligt nytt. Därför tycker jag att detta är en önskelista i julveckan.
Herr talman! Det som den här propositionen egentligen handlar om - i betänkandet har man sedan plockat in litet annat - är lättnader för små och medelstora företag. Där föreligger absolut ingen önskelista. Vårt investeringsavdrag på 1,3 miljarder finansieras med råge av en återgång till bolagsskatt med 4 1⁄2 miljard. Det kostar inte särskilt mycket mer än ert femprocentsförslag upp till 180 000. Lisbeth Staaf-Igelström säger att vi skall använda våra resurser så effektivt som möjligt. Varför sprider ni då dessa 5 % även till Volvo, Asea Brown Boveri, Ericsson osv.? Varför kan ni inte fundera på att lägga detta där pengarna verkligen behövs, alltså i företag som har upp till ungefär 20 anställda?

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande har vi gjort oerhört mycket för de små företagen. Nu har vi ett förslag här som vi tycker är alldeles utmärkt. Per Rosengren och Vänsterpartiet har alltid mycket pengar över att spendera på allting, oavsett vad det gäller. Jag tycker inte att Per Rosengren har förklarat varför Vänsterpartiet är så emot att löneunderlaget skall få räknas in i det här. Det är de personalintensiva företagen som vi vill skall växa och utvecklas, och jag kan icke förstå denna synpunkt från Vänsterpartiets sida.
Herr talman! Det är i de små och medelstora företagen som sysselsättningen skall komma, säger Lisbeth Staaf-Igelström, och det tror vi ju alla på. Det är därför de skall ha den här stimulansen, och jag tror att detta är ett alldeles utmärkt förslag, säger Lisbeth Ja, men då tror ju Lisbeth Staaf-Igelström på att skattesänkningar har effekt. Då är det fullständigt obegripligt varför Socialdemokraterna införde dubbelbeskattningen igen för just de små och medelstora företagen. Socialdemokraterna har ju spillt bort tid. De är skyldiga till att bra nog många färre jobb har skapats. Dessutom fick jag inte svar på min fråga om varför man har lämnat aktier som finns på innovationsmarknaden utanför lättnadsreglerna.
Herr talman! Som svar på den sistnämnda frågan vill jag säga att vi har dragit en gräns. Vi anser att den gräns som vi har dragit är den bästa i nuläget. Det är de små och medelstora företagen som vi skall stimulera. Som jag sade här tidigare har vi gjort oerhört mycket redan, och nu kommer även den här delen.
Herr talman! Att Socialdemokraterna har dragit en gräns, det kan vi ju märka, men varför den har dragits är fullständigt obegripligt. Just inom innovationsmarknaden finns de unga innovativa företagen inom bioteknik och IT. Tänker Socialdemokraterna helt enkelt låta dessa företag gå över styr? De kommer ju också att drabbas av tioårsregeln. Jag tror också att Lisbeth Staaf-Igelström har glömt bort varför vi fick ett regeringsskifte 1991. Det var för att Socialdemokraterna hade kört Sverige i botten. Folk hade slutat tro på Socialdemokraterna. Efter 2 1⁄2 år lyckades den förra regeringen vända utvecklingen.

Herr talman! Som jag sade tidigare startas ungefär 100 nya företag i vårt land varje dag. Ungefär 50 000 nya företag har tillkommit under det senaste året. Sverige är på rätt väg med en socialdemokratisk regering. De borgerliga åren avskräcker verkligen. Jag skall inte räkna upp statsskulden, arbetslösheten och budgetunderskottet, för de siffrorna är jag övertygad om att Isa Halvarsson känner till. Det är självklart att vi måste dra gränser. Vi har valt att dra den här gränsen, och jag tror inte att de företag som Isa Halvarsson talade om kommer att gå över styr. Det finns andra åtgärder för de här företagen som jag tror gör att de kommer att utvecklas.
Herr talman! Det är ett viktigt betänkande vi har att behandla nu. Man kan naturligtvis, om man vill ta i, som Carl Erik Hedlund gjorde, beteckna det här som en historisk bemärkelsedag. Det här är ytterligare ett exempel på återställare av de återställare som regeringspartiet verkställde i samarbete med Vänsterpartiet efter regeringsskiftet. Det har hänt någonting, sade Carl Erik Hedlund. Vad är det som har hänt? Jo, genom det nu drygt ett och ett halvt år gamla samarbetet mellan regeringspartiet och Centerpartiet har det blivit möjligt att övertyga regeringspartiet om nödvändigheten av att vidta lättnader i dubbelbeskattningen. Dubbelbeskattningen innebär ju att vinsten i ett bolag beskattas först med bolagsskatt och därefter med kapitalskatt vid utdelning i form av avkastning till ägaren. Det framstår som uppenbart orimligt att det kapital som satsas i det aktiebolag som ägaren samtidigt driver skall beskattas hårdare än det kapital som placeras i t.ex. banksparande eller i statsobligationer. Om det över huvud taget skall vara någon skillnad borde det vara tvärtom, dvs. lägre beskattning av det riskvilliga kapitalet i de små aktiebolagen än det praktiskt taget riskfria sparandet i bank eller statsobligationer. Vi tar nu ett rejält och viktigt steg i rätt riktning. Det innebär att vi skapar ett lättnadsutrymme som enkelbeskattas, dvs. enbart beskattas i bolaget och inte som nu också vid utdelningen. Detta enkelbeskattade utrymme beräknas på samma sätt som de s.k. 3:12-reglerna, som används vid beskattning av aktiva delägare i fåmansbolag. Det utrymme som inte utnyttjas för utdelning under visst år och sålunda inte kan bli föremål för skattebefrielse utan i stället kvarstår i bolaget får sparas för att användas vid senare utdelning. Sådant outnyttjat utrymme får ackumuleras och användas även vid eventuell reavinstbeskattning vid framtida överlåtelse. Lättnaden finansieras genom den tidigare av riksdagen beslutade ramen för småföretagssatningar, och i övrigt genom slopat riskkapitalavdrag och minskat reserveringsutrymme till periodiseringsfonder. Herr talman! Detta förslag kritiseras av mina meddebattörer både från höger och från vänster. Från höger säger man att det är otillräckligt. Från vänster säger man att det är för generöst och att det skulle ha haft en annan teknisk utformning. Till dessa kritiker vill jag säga följande: Förslaget är inte för generöst. Det är otillräckligt i den meningen att det varit önskvärt att kunna gå längre, men det är ett välbalanserat förslag om det skall ske med en ansvarsfull finansiering, vilket vi anser vara en nödvändighet. Det är dessutom en nödvändighet att det skall erhålla politisk majoritet för att kunna genomföras - en självklarhet som ofta förbises i den allmänna debatten och ibland t.o.m. i debatten i denna kammare. Beträffande den tekniska utformningen kan det naturligtvis pekas på enskildheter som kunde ha utformats annorlunda, men med hänsyn till de ekonomiska restriktionerna anser jag att också denna är välbalanserad. Jag anser det vara mycket värdefullt att det finns med en lönesummeregel i förslaget. Den har utformats bl.a. för att stimulera till expansion och nyanställning för att därmed medverka till att sänka arbetslösheten. Sammantaget, herr talman, betraktar jag det nu föreliggande förslaget som ett viktigt resultat av Centerpartiets strävanden att åstadkomma resultat för att underlätta kapitalanskaffningen för små och medelstora företag. Vi nöjer oss inte med att lägga fram förslag som inte samlar majoritet i denna beslutsförsamling. Vi åstadkommer resultat genom att envist och målmedvetet samarbeta och genom att påverka regeringspartiet i de frågor där detta är möjligt. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Rolf Kenneryd säger att förslaget får kritik från vänster. Det är intressant att konstatera att det finns en motion i ärendet från Kjell Ericsson, som ju är Centerns talesman i småföretagarfrågor, som i princip är identisk med Vänsterpartiets kritik, dvs. att det är fel att finansiera lättnaderna för små och medelstora företag - för aktiebolagen - med hjälp av sänkningar i periodiseringsfonderna för bl.a. enskilda firmor och handelsbolag. Man skrev t.o.m. att det borde lösas inom systemet genom att utrymmet minskas litet grand, t.ex. på det sätt som vi vill. Vi föreslår att löneunderlaget plockas bort. Löneunderlaget har ju inget direkt samband med det som vi pratar om, dvs. satsat kapital. Det är faktiskt riskkapital vi diskuterar. Vill man införa någon ny form av lättnad för bolagen borde man snarare ytterligare ha ökat möjligheterna till bokslutsdispositioner. Då hade pengarna stannat i bolaget. Sedan hade respektive ägare fått en lättnad i förhållande till insatt kapital. Varför undantar ni de allra minsta företagen om ni tycker att lönesummeregeln är så bra? Varför undantar ni löneunderlag på tio gånger basbeloppet? Är inte de också värda att satsa på?
Herr talman! Svaret på samtliga dessa av Per Rosengren framställda frågor är att det hade varit önskvärt att, om utrymmet hade varit större, åstadkomma dessa förändringar. Vi har haft att ta hänsyn till dessa restriktioner, precis som jag nämnde i mitt anförande. Det är anledningen. Per Rosengren försöker nu ge intrycket av att vara de små företagens förespråkare. Är det, om Per Rosengren skall vara ärlig, sannolikt att ni inom ramen för det samarbete ni bedrev med regeringspartiet skulle ha varit pådrivande i den grad att vi över huvud taget skulle ha haft anledning att diskutera denna fråga i dag?
Herr talman! Jag kan garantera att så hade varit fallet. Men vi hade inte samma samarbete med Socialdemokraterna som Centern har. Vi hade ingen person som satt i regeringskansliet, på Finansdepartementet, och lade upp riktlinjerna. Vi hade att ta ställning till framlagda förslag och i efterhand försöka påverka dem. Vårt samarbete med Socialdemokraterna går inte att jämföra med det som Centern har i dag. Det är intressant att vårt förslag innebär ett plus på 600 miljoner, inom de ramar som ges. Det hade, precis som Centerns småföregarförespråkare Kjell Ericsson säger, varit bättre att inte missgynna enskilda firmor och handelsbolag genom att sänka utrymmet för periodiseringsfondsavsättningar. Då kunde man i stället ha tagit bort lönesummeregeln, precis som vi föreslår. Jag återkommer till den fråga jag ställde till Rolf Kenneryd, som han inte svarade på. Varför anser ni att det inte finns någon växtkraft i de allra minsta aktiebolagen? Varför skall inte enmansaktiebolagen få incitament att anställa en till, om ni nu tycker att lönesummeregeln är riktig? Är det mindre sysselsättningsbefrämjande att gå från noll till en anställd i stället för från fyra till fem? Det är precis det ni säger.
Herr talman! Det förhållandet att Per Rosengren har 600 miljoner kronor över är ett övertygande belägg för att han inte är beredd att till denna sektor av företagsamheten ge samma volym av skattelättnader som förslaget innebär. Den garanti som Per Rosengren har utfärdat om vad som kunde ha hänt i det förgångna tillmäter jag samma värde som jag tillmäter praktiskt taget alla andra garantier som har samma utfärdare, dvs. utomordentligt begränsat.

Herr talman! Jag skall i god miljöpartistisk stil försöka återvinna något av den tid som mina kolleger har förbrukat. Mitt inlägg skall begränsas till att i huvudsak avge en röstförklaring. Vi har alltså inte från Miljöpartiets sida några reservationer till det här betänkandet. Det beror inte på att vi tycker att det här förslaget är perfekt i alla avseenden. Det finns många problem med den här typen av förslag, men det största problemet är kanske den ryckighet som finns i lagstiftningen om företagsbeskattning. Det behövs i stället stabila regler, vilket de flesta inser. Skälen till att vi står bakom betänkandet är följande: För det första tycker vi att det är positivt att det blir en lättnad i beskattningen av riskkapital. För det andra tycker vi att finansieringen är acceptabel i nuvarande finansiella situation. För det tredje tycker vi att förslaget är en acceptabel kompromiss, med de rådande svårigheterna. Vi ser alltså mycket positivt på att det nu blir en lättnad i beskattningen av riskkapital.

Herr talman! Vi socialdemokrater har, som ni har hört, tagit ett utskottsinitiativ när det gäller omräkningstalen vid 1997 års fastighetstaxering. Detta har vi gjort i samarbete med Centerpartiet. Egentligen skulle vi inte behöva ha någon debatt, herr talman, eftersom alla i utskottet röstade för det här förslaget. Men jag är inte heller förvånad att speciellt Bo Lundgren vill dra i gång en allmän skattedebatt. Vi har haft ett antal debatter i denna kammare under året som gällt fastighetsskatten. Det var en stor skattedebatt för en månad sedan och vi har haft ett antal frågestunder. Litet bakgrund, herr talman. Fastighetstaxeringen 1996 för småhus ledde till kraftigt höjda taxeringsvärden. Riksdagen beslöt därför redan för en månad sedan på regeringens förslag att lindra effekterna av höjda taxeringsvärden och höjd fastighetsskatt genom en generell skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall. Under 1997 innebär det att staten får in ca 50 miljoner kronor mindre i fastighetsskatt än vad som annars skulle ha skett. Ca 50 000 småhusägare får på detta sätt en lägre fastighetsskatt, i genomsnitt med drygt tusenlappen. Samtidigt beslöt riksdagen, på skatteutskottets förslag, att ge regeringen till känna att den av regeringen föreslagna översynen av systemet för fastighetstaxering skall göras skyndsamt, så att vi kan undvika sådana här orimligheter i underlaget för fastighetstaxering som vi har uppmärksammats på under det gångna året. Det gäller t.ex. en sådan fråga som hur avstånd från kustlinjen skall värderas. Men det gäller också andra faktorer av betydelse för hur basvärdena tas fram. Den här översynen bör leda till att riksdagen kan få ett förslag i god tid, så att förändringarna kan träda i kraft redan från taxeringsåret När vi nu har sett Riksskatteverkets omräkningstal för 1997 kan vi konstatera att omräkningen i vissa fall gett ett sämre värderingsresultat för de nyproducerade hyreshusen. Som reglerna är utformade är det inte möjligt att vid omräkningen ta hänsyn till andra värderingsfaktorer än prisutveckling för samtliga fastigheter av visst slag. Den återhämtning av priserna som skett i vissa områden har i huvudsak gällt äldre årgångar. När det gäller småhusen, herr talman, har vi sett att utvecklingen mot kraftigt ökade priser i vissa, attraktiva områden har fortsatt. Den översyn av taxeringsförfarandet som skall ske syftar bl.a. till att föreslå åtgärder som i större utsträckning kan beakta de särskilda omständigheter som påverkar värdeutvecklingen och därmed taxeringsvärdena i dessa områden. Det är mot den här bakgrunden man skall se vårt initiativ, att begränsa verkningarna av omräkningstalen för 1997 års fastighetstaxering. Utskottet föreslår att omräkningstalen för hyreshus i de s.k. krisårgångarna vid 1997 års fastighetsskatt inte skall överstiga det omräkningstal på 0,96 som tillämpades vid 1996 När det gäller småhusen föreslår vi att omräkningstalet för 1997 begränsas till högst 1,07. Det innebär att värderingsnivån i vissa, särskilt attraktiva delar på västkusten, i Båstad och i några kommuner i Småland kan begränsas till vad som gällde 1996. Den här begränsningen av omräkningstalen innebär intäktsminskningar för staten på ca 20 miljoner kronor 1998. Men det får en väsentlig betydelse för de berörda fastighetsägarna och hyresgästerna. Herr talman! Jag har tittat litet närmare på vad det skulle innebära för statens skatteintäkter om moderaternas förslag genomfördes, alltså att sänka fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 % och att endast hälften av markvärdet för småhusen skulle utgöra underlag för fastighetsskatten. Totalt skulle detta minska statens intäkter med ungefär 5 1⁄2 miljard brutto. Med hänsyn tagen till avdrag och konsumentpriseffekter innebär det moderata förslaget att inkomstbortfallet skulle bli dryga 4 miljarder kronor. Förslaget om att endast ta upp halva markvärdet vid fastställande av taxeringsvärdet kommer i första hand, herr talman, att gynna välbeställda, de som har mycket goda inkomster och förmögenheter och som har råd att köpa hus i de här områdena där fastighetspriserna har stigit kraftigt under de senare åren. Med sådana generella skattelättnader som moderaterna förespråkar bli inkomstbortfallet för statskassan mycket stort. När man studerar moderaternas motioner under den allmänna motionstiden finner man att de naturligtvis vill gynna de här fastighetsägarna och försämra för barnfamiljer, de arbetslösa, m.fl. Att åretruntboende i attraktiva områden drabbas av så höga taxeringsvärden att de inte klarar kostnaderna för att bo kvar är naturligtvis inte bra. Det måste rättas till. Men jag vill fråga Bo Lundgren: Hur tänker ni finansiera de här mycket stora skattelättnaderna? Tänker ni återupprepa kravet på minskning av räntesubventionerna?

Herr talman! Först vill jag påminna Bo Lundgren om att det är Bo Lundgren som är pappa till de här reglerna. Ansvarigt statsråd var faktiskt Anne Wibble. Jag tycker inte att det är riktigt hedrande av Bo Lundgren att springa ifrån de regler som vi nu diskuterar. Sedan kan man konstatera att småhusmarknaden har ökat ganska kraftigt det senaste året, med 15 %. Vi kan konstatera att räntorna på valdagen låg på 13 %, Bo Lundgren. De är i dag 7,75 %. Detta innebär mycket stora lättnader för dem som bor i småhus, i genomsnitt 1 500 kr per månad. Jag tror nog att den politik som inneburit att räntan gått ned verkligen har gynnat de familjer som bor i hus med lån. Svara på min fråga, Bo Lundgren: Vad är det ni skall rasera i den svenska välfärden och gynna dem som är rika och bor i stora och fina hus?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

Fru talman! Bo Lundgren! Vi socialdemokrater tar tillsammans med Centern ansvar för landet och ekonomin. Vi har tagit ansvar för budgetsaneringen, och det har varit drygt och jobbigt, det vill jag säga. Men Bo Lundgren har kanske förträngt att han var skatteminister och stod bakom delar av de regler som vi nu diskuterar. Ibland brukar Bo Lundgren tala väldigt vackert om USA, där fastighetsskatten är en mycket stor del av intäkterna, ungefär 3 % av BNP. I Sverige är den ungefär 1,5 % av vår BNP. Det är väldigt stor skillnad på moderat politik och socialdemokratisk politik. Vi värnar välfärden, som vi har sagt att vi skall värna. Vi skall också se till att folk kan bo kvar i sina hus. Men vi har inte 4 miljarder just nu att lägga i lindringar av fastighetsskatten. Men vi kommer naturligtvis att se till att folk inte behöver gå från hus och hem, och det vet Bo Lundgren.
Fru talman! I det här betänkandet föreslås två för de berörda viktiga justeringar av utfallet av den rullande fastighetstaxeringen. Mellan de allmänna fastighetstaxeringarna, som genomförs vart sjätte år, regleras taxeringsvärdena numera löpande varje år med hjälp av s.k. omräkningstal. Syftet med detta förfarande är att undvika de ofta betydande förändringar som de allmänna fastighetstaxeringarna historiskt givit upphov till. Systemet med omräkningstal skall alltså spegla den kontinuerliga prisförändring som sker under loppet av ett år. Det visar sig också fungera på detta sätt också i praktiken. Såväl sänkningar som höjningar sker nu i de olika värdeområdena. Systemet visar sig dock också ha en del brister vid tillämpningen. De två viktigaste rättas till genom det utskottsinitiativ som Centerpartiet och regeringspartiet tagit och som ett enigt utskott har ställt sig bakom. Båda har sin utgångspunkt i brister i det statistiska materialet. När det gäller hyreshusen beaktas inte de olikheter i prisutveckling som finns mellan hyresfastigheter byggda 1988 och framåt, de s.k. krisårgångarna, och fastigheter som byggts tidigare. De s.k. krisårgångarna har haft en helt annan och svagare prisutveckling, och detta beaktas genom detta utskottsinitiativ. Vad gäller villor och fritidsfastigheter har riksdagen för några veckor sedan beslutat om en översyn av taxeringsutfallet vid den allmänna fastighetstaxeringen. Vid fastställandet av omräkningstalen för småhus visade det sig att de i två av de områden som har föranlett översyn - Båstad och delar av Bohuslän - blir påfallande höga. Eftersom utfallet av den allmänna fastighetstaxeringen redan är föremål för översyn, bör de nu fastställda omräkningstalen sänkas. Så sker genom detta utskottsinitiativ. Som jag tidigare nämnt är det enigt utskott som ställt sig bakom de åtgärder som Centerpartiet och regeringspartiet föreslagit. I en motivreservation och i särskilda yttranden sammanfattar övriga partier sina sinsemellan starkt olika uppfattningar om lösningar på de allmänna problem vid fastighetstaxeringen. Eftersom riksdagen har beställt en översyn och med hänsyn till att vi så sent som för några veckor debatterade detta i kammaren, finner jag i dag ingen anledning att ta kammarens tid i anspråk för att kommentera dessa starkt divergerande uppfattningar.

Fru talman! I det här replikskiftet lever Bo Lundgren i det förgångna, dvs. det som har hänt under hösten. Det hade vi, som jag påpekade i mitt anförande, anledning att debattera för några veckor sedan. Svaret finns där. I kort sammanfattning är det upprepade svaret på den av Bo Lundgren framställda frågan att den enighet som Bo Lundgren åberopar i de övriga partierna inte var någonting annat än en chimär. Det kunde icke läggas till grund för ett beslut vare sig vi hade stött det eller om det funnits parlamentarisk majoritet på annat sätt i denna kammare. Det är den enkla men för Bo Lundgren bistra sanningen i denna fråga.

Fru talman! Jag vill kort replikera att jag redan i den debatt som jag tidigare har åberopat fann att de förslag som då beskrevs som gemensamma närmast var ett under av luddighet. De skulle definitivt inte ha kunnat ligga till grund för beslut i denna kammare, även om det hade funnits betydande tid att diskutera sig samman om dem. Detta bekräftas ju nu av sammanfattningarna, som framgår av betänkandet, i form av ett antal särskilda yttranden. Det är vi som har drivit fram och medverkat till ett beslut om en översyn av den allmänna fastighetstaxeringen. När denna översyn är klar är det dags att ta itu med frågan på ett seriöst sätt, vilket vi skall medverka till. Som jag fann anledning att peka på i det förra ärendet, strävar vi efter att åstadkomma resultat, inte enbart att lägga fram mer eller mindre fantasifulla förslag i denna kammare. Resultatet skall också vara möjligt att plantera i ett beslut i denna kammare. Det kommer vi också att medverka till.

Fru talman! Den 9 november förra året lovade dåvarande finansministern, nuvarande statsministern, i denna kammare: Från regeringens sida kommer vi inte att låta det bero vad gäller de människor som kan visa sig ha hamnat i en knepig situation just därför att de är fast boende i attraktiva områden. Detta löfte har inte hållits av Göran Persson. Det enda som vi skall fatta beslut om i dag är ett utskottsinitiativ om lättnader motsvarande mindre än 20 miljoner kronor. Vi har ingenting emot dagens förslag. Felet är bara att det innebär en på tok för liten lättnad av fastighetsskatten. Vårt förslag till utgiftsram har avslagits av riksdagsmajoriteten. Jag har därför ingen möjlighet i dag att yrka bifall till vårt förslag om en lättnad motsvarande 500 miljoner kronor, varför vi i dag kommer att avstå från att rösta vid voteringen. Från Folkpartiets sida har vi på många olika sätt försökt att underlätta för hårt drabbade människor. Anne Wibble lyckades så sent som under finansutskottets behandling av budgeten att samla samtliga oppositionspartier utom Centern, om nu Centern är ett oppositionsparti, till ett förslag om en sänkning av fastighetsskatten med 550 miljoner finansierad med ett års senareläggning av ölskattesänkningen, i avvaktan på den utredning som skall ske. Detta är inget luddigt förslag. Det fanns t.o.m. ett lagförslag om detta. Men det blev ju inte majoritet för förslaget därför att Centern inte ville ställa sig bakom det. Centern var inte intresserat av detta utan föredrog en ölskattesänkning framför en fastighetsskattesänkning. Under den tidigare behandlingen av fastighetsbeskattningen under hösten har det, som här har sagt, rått enighet om att det behövs en skyndsam översyn av fastighetstaxeringen för att lösa den orimliga situation som har uppkommit i bl.a. skärgårdsområdena. Vi är dock rädda för att den översyn som regeringen planerar kommer att få en alltför begränsad och teknisk karaktär. Risken är att de grundläggande problemen inte kommer att tas upp. Markvärdet spelar en för stor roll vid beräkningen av taxeringsvärdet. En lösning är att marktaxeringen för småhus begränsas till en viss nivå eller att den s.k. belägenhetsfaktorn för strand och strandnära fastigheter slopas för de permanentboende. Vi tycker också att det är orimligt att energiförbättrande åtgärder skall bestraffas med höjt taxeringsvärde. Dessa förändringar måste enligt vårt sätt att se det genomföras snabbt. Vidare bör fastighetsskatten reformeras också på andra sätt. Enligt vår uppfattning är det orimligt att fastighetsägare drabbas av hög beskattning bara för att grannhus har sålts till höga priser. Det är faktiskt inte acceptabelt att människor som har arbetat hårt i hela sitt liv inte skall kunna bo kvar i sina hemma bara för att just deras område har råkat bli populärt. Ett alternativ som vi menar bör utredas mycket seriöst är att lägga inköpspriset till grund för uttag av fastighetsskatt.

Fru talman! 1996 års fastighetstaxering när det gäller småhus har visat på stora skevheter och problem. Jag tror att alla partier i kammaren inser att det har medfört stora problem för fastboende i attraktiva områden, i synnerhet i sådana områden där fritidshus har köpts för väldigt höga köpeskillingar. Vid utskottsbehandlingen har man gjort försök med utskottsinitiativ för att lösa de omedelbara problemen. Det har emellertid stött på patrull. De försök som har gjorts är inga chimärer, under av luddighet eller mer eller mindre fantasifulla förslag. Däremot skulle man kanske kunna beteckna förslaget om en översyn som en chimär. I alla fall är det ett under av luddighet, kan vi konstatera. Säkert är det ganska fantasifullt också. I bostadsutskottet fanns ett yttrande där man faktiskt ville gå litet längre i översynen. Skatteutskottet föreslog en skärpning så att marknadsvärdet fortsatt skulle ligga till grund för fastighetsskatten. Översynen begränsades alltså. Efter den debatt som har förts och efter de protester som har framförts har jag ändå förhoppningen att man vid översynen går ett steg längre än vad skatteutskottet och finansutskottet ville, så att man tar till sig litet grand av bostadsutskottets synpunkter och gör en mer förutsättningslös bedömning. Problemen med fastighetsskatten drabbar väldigt många med låga inkomster, som bor på en plats där kanske släktingar har bott sedan flera generationer tillbaka. Om huset råkar vara beläget i ett attraktivt område och det har skett litet försäljningar i området, drabbas de av en skatt som de inte har råd att betala. Jag hoppas att alla i denna kammare inser att detta är helt orimligt och att det inte är värdigt ett rättssamhälle. Jag hoppas att man hittar verktygen för att lösa detta problem. Den tidigare, borgerliga regeringen kunde inte lösa problemet. Detta är ju inget nytt fenomen. Människor har befunnit sig på marginalen redan tidigare. Det är inte helt enkelt att finna lösningar. Nu hoppas jag att man kommer fram till modeller som är möjliga. Jag anser, precis som Isa Halvarsson, att Kalifornienmodellen kan vara värd att undersöka. Den innebär att husets köpeskilling skall ligga till grund för beskattningen. Då vet man när man köper huset hur mycket man skall betala i skatt. Om några grannar säljer, åker inte skatten upp för det. Det ger en möjlighet för folk att planera sina liv och veta sina skattekostnader. Sedan måste jag ju säga att den moderata retoriken är fullkomligt magnifik. Vi har tidigare behandlat ett ärende här i kammaren, och i detta ärende sade Bo Lundgren: Vi värnar om de små och om låginkomsttagarna. Men i ärendet innan ville man sprida ut 8 miljarder kronor till aktieägare. 8 miljarder kronor motsvarar ungefär 40 % av hela fastighetsskatten. Det hade varit bättre att reservera pengarna där. Men Moderaterna anser tydligen att det är aktieägarna som skall komma före i det här sammanhanget. Vi kommer att rösta ja till det framlagda förslaget, men vi har en avvikande mening. Vi har ett särskilt yttrande i vilket vi redogör för vår syn. Vi tycker att det är beklagligt att man inte har gått längre. Men det är bättre att man tar ett steg än att man inte tar något steg alls.

Fru talman! Den stora upplåningen för Sveriges del inträffade de facto, och sedan kan man diskutera vad om är orsak och verkan, under Bo Lundgrens tid. Det kan vi nog konstatera. Statens stora upplåning och de behov som därefter har funnits av att stabilisera den svenska ekonomin, har varit mycket kännbara för människor generellt. Men jag är oerhört oroad om man från Moderaterna i nuvarande läge är beredd att återigen köra igång den här skattesänkarmodellen; att ge stora skattesänkningar till i första hand aktieägarna. Vi hörde i samband med det tidigare betänkandet att ni är beredda att sprida ut 8 miljarder kronor till aktiesparare genom att ta bort dubbelbeskattning. Utdelningen skall vara skattefri. Det är ett problem. Jag menar att man mycket väl hade kunnat använda de pengarna i fastighetsdiskussionen i stället. Problemet med Moderaterna är att ni faktiskt inte är beredda att ta ansvar för Sveriges ekonomi. Er modell är prövad i tidigare sammanhang, och den var inte lyckad då. Sedan kan man diskutera och säga att ni hade en vansinnig otur med konjunkturer och annat när ni kom till makten. Men, som jag har sagt i andra sammanhang, det är bättre att ha en majoritet i riksdagen som har tur än en som har otur.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om begränsningar av de effekter som en kombination av taxeringsförfarande och skattesystem ger för fastighetsägarna. En del av kammarens ärade ledamöter har behagat dra i gång en allmän skattepolitisk debatt som har mynnat ut i meningsskiljaktigheter om hög och lågskattesamhällets för och nackdelar, men jag tänker inte delta i den debatten, utan jag tänker väldigt kort hålla mig till det saken gäller just nu. Från Miljöpartiets sida har vi tidigare i höst påtalat de stora problem som fastighetsskatten innebär för många fastighetsägare. Skatten grundar sig på ett fiktivt värde som inte motsvaras av någon inkomst. Det medför absurda och oacceptabla effekter för exempelvis fastboende i vissa attraktiva skärgårdsområden och för dem som satsar på att miljöanpassa sina bostäder. Vi har därför hävdat att den planerade översynen måste få en bredare inriktning där fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattning övervägs i sin helhet. På sikt bör fastighetsskatten i sin nuvarande omfattning och utformning avvecklas. Vi anser också att man bör ha en bred parlamentarisk utredning om de här frågorna. Trots att den föreslagna begränsningen inte är tillräcklig, enligt vårt sätt att se saken, står vi naturligtvis bakom den. Det har vi utvecklat i ett särskilt yttrande till betänkandet.